Herr talman! Den folkpartistiska regeringen fortsätter gåvopolitiken till storfinansen. Man fortsätter i samma hjulspår som de tidigare regeringarna. I det nu aktuella ärendet föreslår man att Broströms Rederi AB skall få ett bidrag på 80 milj.kr., ett lån på 250 milj.kr. och en lånegaranti på 250 milj.kr. Samtidigt föreslås att Saléninvest AB får ett lån på 200 milj.kr., som Kurt Hugosson också mycket riktigt har redogjort för. Bidragen och lånen är förknippade med vissa villkor om förläggningen av bolagens administration, rederiverksamhetens ungefärliga omfattning och ungefärliga antal svenskregistrerade fartyg. Om dessa villkor inte uppfylls förutsätts att statens engagemang skall nedbringas i motsvarande omfattning — hur det nu skall gå till. Vänsterpartiet kommunisterna anser att avtalen är oacceptabla, eftersom det inte finns några som helst garantier för att jobben för de ombordanställda kommer att bibehållas. Vi vet också att de privatkapitalistiska storbolagens vinstintressen alltid går före de anställdas rättmätiga krav på trygghet i anställningen. Rederinäringen är helt naturligt inget undantag — snarare tvärtom. Vpk har tidigare motionerat om att rederinäringen skall nationaliseras. Vi anser det vara nödvändigt ur både transportpolitisk och ekonomisk synpunkt, liksom med hänsyn till de anställdas trygghet. Om svensk sjöfart skall kunna utvecklas i för de anställda positiv riktning kan denna verksamhet inte få styras av privatkapitalistiska kortfristiga vinstintressen. Jag delar inte Kurt Hugossons uppfattning att det räcker med insyn och medbestämmande. Det har i det privata näringslivet visat sig vara helt otillräckligt. Vårt parti kommer därför att återkomma med kravet på nationalisering av rederinäringen. Därmed skulle man också kunna börja ta itu med varvens krissituation på sikt, eftersom man då har grepp över hela sjöfartsoch varvsnäringen. När det gäller den nu aktuella propositionen har vpk yrkat avslag. Vi har i motionen 156 yrkat dels att propositionen avslås, dels att riksdagen hos regeringen hemställer om ett nytt avtal med Broströms Rederi AB och Saléninvest AB som innehåller garantier för ett bibehållande av sysselsättningen för de anställda i resp. rederier. Utskottet har föreslagit att riksdagen avslår motionen. Motiveringen är att ”avtalen är baserade på rederikommissionens förslag och har tillkommit efter ett omfattande och komplicerat förhandlingsarbete parterna emellan”. Man undrar: Vilka parter är det? Är det kommissionen och rederierna eller är det rederierna och de anställda? Helt klart är det inte de anställda som fått vara med.

Men är det samhällsekonomiska bedömningar som kommer i första rummet? Är det arbetsmarknadspolitiska bedömningar som är vägledande för att skattebetalarna skall ge lån och gåvor i så stora miljonbelopp till dessa rederier som det här rör sig Nr 53 om? Vare sig Broströms eller Saléns har vid förhandlingar med Sjöfolksförbundet kunnat ge garantier för att jobben för de ombordanställda skall hållas på nuvarande nivå även om rederierna i fråga får det begärda stödet. Rederierna kommer att förnya stora delar av sitt tonnage — samtidigt som de kommer att minska antalet ombordanställda i de nya moderna fartygen. Det är en logisk följd — det är ju en rationalisering man är ute efter. Det statliga stödet innebär således att man hjälper två av de största rederierna att komma på fötter och på nytt kunna ge aktieägarna utdelningar i linje med de privatkapitalistiska normerna, som ger högsta möjliga profit på satsat kapital. Det är dit man vill komma på nytt med skattebetalarnas hjälp. Sjöfolkets krav på sysselsättning och trygghet kan däremot inte tillgodoses. Enligt vår mening är det helt oacceptabelt att inte ens tillgodose minimikravet på bibehållen sysselsättning. Man kan också läsa i utskottsbetänkandet: ”Vartdera företaget förutsätts under avtalsperioden bibehålla ett betydande antal fartyg under svensk flagg.” Ja, vad är nu ett betydande antal fartyg i dessa sammanhang? Det vore ungefär som om jag skulle få anställning någonstans där man kräver nykterhet och där man skriver in i mitt personliga avtal att Hallgren måste vara nykter ett betydande antal dagar under året. Man kan fråga sig: Betyder den här skrivningen att rederierna skall ha minst en tredjedel eller hälften av fartygen under svensk flagg? I vilket fall som helst finns det i denna skrivning en reservation om att viss del av tonnaget kan komma att utflaggas under avtalsperioden. Inte ens detta har man kunnat stoppa. Eller är det så att man från den folkpartistiska regeringens sida är beredd att också hjälpa de stora rederierna med att utflagga ytterligare fartyg? Det vore betydelsefullt med en klar och entydig deklaration från regeringens sida, där man med skärpa uttalar sig mot fortsatt utflaggning av svenska fartyg. Det är vad Svenska sjöfolksförbundet kräver i dag. Och förbundet arbetar hårt för att få behålla fartygen under svensk flagg och därmed även få behålla sysselsättningen. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till vad vi uttalat i motionen 156 yrkar jag bifall till denna motion.

Herr talman! Av tidsskäl kommer jag att avhålla mig från att här redovisa bakgrunden till krisen för berörda rederier; jag hänvisar till proposition 1978 79:9. | Inledningsvis vill jag fastslå, att utskottsmajoriteten är ense med reservanterna om att rederistödet skall vara anpassat till den svenska sjöfartsnäringens behov. Det har också varit rederikommissonens strävan, och enligt utskottsmajoritetens mening har kommissionen lyckats väl med detta. Syftet är att slå vakt om centrala delar av svensk sjöfartsnäring och näringens utvecklingsmöjligheter, inte minst med hänsyn till de valutaintäkter som näringen ger. ” För detta krävs emellertid svenska rederier, helst rederier med en väl utbyggd organisation, såväl ekonomiskt som tekniskt. Reservanterna efterlyser en strukturplan. Så långt det nu låter sig göra i en fortfarande mycket osäker sjöfartskonjunktur tycker jag att kommissionens rapport innehåller väsentliga delar av en sådan plan. Kommissionen prioriterar en sjöfart byggd på tekniskt och organisatoriskt kvalificerade transportlösningar. Både Broströms och Saléns har viktiga roller att spela i en sådan framtidsinriktad sjöfart. Kommissionen pekar på den fortsatta övergång till tekniskt avancerade fartyg och transportlösningar som Broströms är i färd med att genomföra. Den omläggning som nu sker av Medelhavstrafiken måste ses som en viktig del i en strukturplan. Företaget blir härigenom utrustat med ett modernt och internationellt väl konkurrenskraftigt tonnage på alla sina fjärrlinjer. Saléns å sin sida slår vakt om sin internationella tätposition inom kylsjöfarten med de sex beställda kylfartygen av delvis ny typ. Vidare behåller företaget en stark ställning inom tankfarten med de Kockumsbyggda 350 000-tonnarna. Både Broströms och Saléns håller alltså på med mycket stora investeringsprogram av betydelse för en angelägen omstrukturering av den svenska sjöfarten. Att nu kräva ytterligare fartygsanskaffningar eller åtminstone få redovisat konkreta planer på ett anskaffningsprogram är knappast rimligt. Båda företagen måste givetvis främst inrikta sina ansträngningar på en betydande konsolidering under de närmaste åren. I reservation 1 berörs också möjligheterna till samordningsvinster inom linjesjöfarten. Inom Nordsjötrafiken har den senaste tiden träffats olika samarbetsavtal, både mellan svenska rederier och mellan svenska och utländska företag. Vad gäller fjärrlinjefarten vet jag att samarbetsfrågan diskuterats inom rederikommissionen. Ett betydande samarbete finns ju redan inom Atlantic Container Line med konsortiets tre svenska medlemmar. Allmänt är det emellertid så, att de tre stora fjärrlinjerederierna sedan lång tid tillbaka har geografiskt skilda arbetsområden. Några mera påtagliga samarbetsoch samordningsbehov föreligger därför knappast. Tvärtom kan nackdelar i form av ökad byråkrati ta över. Ovissheten om vad framtiden kommer att innebära är emellertid stor. Det gäller inte bara masslastfarten och då balans inom denna kan återupprättas mellan tonnageutbud och transportefterfrågan. Hela den internationella sjöfartspolitiken är ju i stöpsleven. Mycket viktiga beslut kan komma att träffas under första halvåret 1979. Det gäller sjöfartspolitiken inom Europeiska gemenskapen och de beslut som under maj kan följa med UNCTAD konferensen i Manila. Möjligheterna för svenska fartyg att konkurrera om transporterna mellan utländska hamnar kan komma att påverkas. I vilken riktning besluten går får väsentlig betydelse för den framtida svenska sjöfartspolitiken. Vad skulle hända om avtalsförslagen inte godkänns av riksdagen? Jag vill understryka att det här gäller avtal som via rederikommissionen efter hårda riksdagen besluta om ändringar och tillägg, rivs avtalen upp och nya Onsdagen den förhandlingar krävs. De båda företagen står helt obundna. Med de nya villkor 13 december 1978 som vid bifall till reservationen skulle gälla kan företagen finna det fördelaktigast att avveckla rederiverksamheten och placera de ganska stora pengar som då blir friställda i någonting annat. Det finns börsskribenter och aktieägare som rekommenderar en sådan ändring av verksamheten. Sjöfart tillhör dess värre f. n. knappast de trygga kapitalplaceringarna, av de skäl som jag nyss anfört. Utskottsmajoriteten är inte av den uppfattningen att avtalen är särskilt generösa. De skapar emellertid en av förutsättningarna för en betydande och framgångsrik svenskbaserad sjöfart också i framtiden. Detta är i sin tur en förutsättning för ett positivt sjöfartsnetto. Tyvärr har detta sjunkit under senare år, men det rör sig ändå kring 3 miljarder om året. Av de skäl — bl.a. överenskommelsen med staten om Eriksbergsvarvet år 1975 — som rederikommissionen har nämnt behöver Broströms en avsevärd reducering av kapitalutgifterna under en förhållandevis lång följd av år för att kunna upprätthålla de centrala delarna av sin rederiverksamhet. Det räcker inte med bara amorteringsanstånd och förlängda amorteringstider. Även räntebelastningen måste lätta betydligt. Enligt kommissionens förslag, som förs vidare i propositionen, sker detta delvis genom att villkorslånet om 250 milj.kr. inte är enbart amorteringsfritt under den femåriga avtalsperioden utan jämväl befriat från räntor. Engångsbeloppet, 80 milj.kr., syftar till att ytterligare minska räntebördan. I den socialdemokratiska reservationen föreslås att detta belopp om 80 milj.kr. läggs till villkorslånet, som därmed skulle komma upp i 330 milj.kr. Med den förtjänstförmåga som ett rederi med koncentration till linjesjöfarten framdeles lär kunna räkna med blir villkorslånet orimligt stort. Det finns inte anledning att låta beloppet blir större än att Broströms — om än under en lång följd av år — har en chans att betala tillbaka beloppet. Utskottsmajoriteten har därför också på denna punkt tillstyrkt förslagen i propositionen. I den socialdemokratiska reservationen har även föreslagits att villkorslånen för såväl Broströms som Saléns utformas som konverteringslån med rätt för staten att omvandla dessa lån till aktiekapital. Detta skulle föranleda omförhandlingar med de båda företagen med de konsekvenser som jag nyss redovisat. Den sysselsättning som avtalats fram skulle därmed äventyras. Därtill kommer, att om staten efter fem år konverterar villkorslånet på 330 milj.kr., övertar man i realiteten Broströmsrederiet, eftersom aktiekapitalet där f. n. inte uppgår till fullt 200 miljoner. Staten skulle alltså bli redare. Syftet med villkorslånen är ju bl.a. att de skall kunna förbättra företagens soliditet genom att kunna bokföras som skattepliktig inkomst. Av experter på området har uttalats att kombinationen av villkorslån och konvertibla skuldebrev är högst onaturlig. Ett konverteringslån skall enligt bokföringsprinciperna bokföras som en skuld. Vidare är det tveksamt om det är förenligt med principerna för kommunalskattelagen att bokföra lånet som skattepliktig intäkt. I förlängningen framstår den onaturliga kombinationen som än mer 61 egenartad vid en konvertering, då i princip beskattade medel skulle omvandlas till aktiekapital. Kurt Hugosson påstår att det villkorslån som reservanterna föreslår skulle lösa Broströmskoncernens problem och trygga de anställdas sysselsättning. Låt mig göra en redovisning med utgångspunkt i den bild som visas på TV skärmen. Här redovisar jag bokslutskonsekvenser av konvertibla skuldebrev. Jag börjar med balansposterna och redovisar sedan effekterna dels av propositionen 35 och trafikutskottets betänkande, som är detsamma, dels av socialdemokraternas reservation till samma utskottsbetänkande. Omsättningstillgångarna i bokslutet skulle inte påverkas, men däremot anläggningstillgångarna. Vi kan räkna med att de är a milj.kr., och de måste skrivas upp med de 250 milj.kr. som erhålles i form av konvertibelt villkorslån. De kortfristiga skulderna påverkas inte, men de långfristiga skulderna, som jag har satt till b milj.kr., måste skrivas upp med det konvertibla villkorslånets 330 milj.kr. Den obeskattade reserven, som vi kan tänka oss att kalla c milj.kr., skulle reduceras med 20 milj.kr., och det egna kapitalet, d milj.kr., skulle reduceras med 60 milj.kr. Man kan utgå från att slutsumman blir x miljoner enligt propositionens förslag. Den slutsumman växer med de 250 miljonerna. Om man sätter in siffrorna för Broströms, som jag har tillgängliga men inte anser det lämpligt att redovisa, finner man att soliditeten i företaget, enligt samma beräkningssätt, försvagas med 3,5 26. En så kraftig försvagning skulle äventyra sysselsättningen i Broströmskoncernen. Med anledning härav avstyrker utskottsmajoriteten bestämt den socialdemokratiska reservationen även i denna del. Kurt Hugosson påstår att regeringen tydligen vill kompensera Broströms för vad man förlorade vid Eriksbergskrisen. Ja, kanske gjorde både den socialdemokratiska regeringen och rederiet en felbedömning vid den uppgörelsen när det gällde att bedöma sjöfartens inseglingsmöjligheter under åren närmast efter 1975. Detta har lett till de nuvarande svårigheterna. Det var väl ändå inte socialdemokraternas avsikt att Eriksbergskrisen skulle knäcka Broströmskoncernen och leda till att de ombordanställda förlorar sina jobb? I den socialdemokratiska reservationen begärs vidare att staten skall tillsätta styrelseledamöter och revisorer i de båda företagen. Rederikommissionen har gjort bedömningen att den insyn och kontroll som tillförsäkrats staten genom avtalet är bättre än en lösning med styrelserepresentation och revisorer. Utskottsmajoriteten instämmer i denna bedömning. Detta innebär f. ö. också att vi avvisar förslagen i vpk-motionen — på samma grund. Herr talman! Under hänvisning till de motiveringar jag här lämnat yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i dess betänkande 1978 79:156 av Karl Hallgren och Jörn Svensson.

Herr talman! Rune Torwald har nu deklarerat att rederierna i fråga har en sådan trumf på hand att vi bara har att anta de förslag som lagts fram. I annat fall kommer rederierna att lägga ned verksamheten och satsa sina pengar, som då skulle bli lösgjorda, på annat mer lukrativt. Det är så de kapitalistiska storföretagen fungerar. Men i det här fallet frågar man sig: Är det sant att Broströms befinner sig på sådant obestånd som man här har beskrivit och som också rederikommissionen kommit fram till? Har man tittat på Broströms vinster exempelvis i det kompletta trafikföretag i Holland i vilket Broströms investerade över 400 miljoner av medel från den varvsindustri som man tidigare ägde i Göteborg? Hur mycket vinst ger det till Broströms? Och hur mycket vinst ger Broströms samsegling med inte mindre än 21 olika utländska rederier? Därom sägs ingenting. Det är möjligt att man hämtar hem stora vinster från just den verksamheten och samtidigt visar upp en förlust i Sverige och därför får bidrag och stöd från regering och riksdag. Rune Torwald konstaterade att sjöfartskonjunkturerna är mycket osäkra. Det hävdar många andra också. Men av ett av de senaste numren av Svensk Sjöfartstidning framgår att redarna är av en annan uppfattning. Där uttalas det klart att man räknar med att behovet av sjötransporter redan under mitten av 1980-talet skall öka med 40-50 96 och att de svenska redarna kommer att få en stor del av denna ökning. Då frågar man sig: Är det verkligen vettigt att de svenska skattebetalarna, som till övervägande delen består av lönearbetare, bisträcker rederierna genom gåvor och lån? Utskottstalesmannen har inte svarat på den fråga jag ställde. Det är klart att någon från regeringen borde ha varit här och deltagit i debatten. Regeringen visar just inget större intresse för den här diskussionen! Jag frågade: Betyder skrivningen i utskottsbetänkandet att man är beredd att tillåta utflaggning av dessa rederiers fartyg till viss del? Det har man inte svarat på. Det är en väsentlig fråga, inte minst för Sjöfolksförbundet.

Herr talman! Det var ytterligt intressant att lyssna till Rune Torwald. Han sade att nu skall vi slå vakt om näringen. Vad menar han med det? Han sade att Broströmkoncernen är konkurrenskraftig — den står på ruinens brant. Vad menar han med det? Jag sade i mitt inledningsanförande att det är utomordentligt svårt att med utgångspunkt i det material som ställts till riksdagens och utskottets förfogande göra en bedömning av underlaget för propositionen. Men om man försöker tränga in bakom raderna i rederikommissionens uttalande finner man att den uppenbarligen vill sätta en undre gräns för krympningen av den svenskbaserade verksamheten. Man talar om att Broströms och Saléns skall behålla vartdera ett tjugotal fartyg under svensk flagg. Det skulle motsvara sysselsättning för ungefär 2 500 ombordoch landanställda vid vartdera rederiet. Om dessa siffror är riktiga — man kan läsa om dem bl.a. i Affärsvärlden, som har gjort en analys av rederikommissionens rapport — så ger de i praktiken klartecken för en betydande krympning inom Broströmkoncernen. Göteborgsrederiet har i dag över 40 fartyg och sammanlagt 4 300 anställda i Sverige. Salénrederiet har ungefär lika många fartyg men knappt 3 000 anställda i Sverige. Vi socialdemokrater har sagt att det måste finnas en strukturplan. Vi kan inte acceptera en neddragning av sysselsättningen inom svensk sjöfart. Nu frågar jag Rune Torwald i hans egenskap av utskottets talesman och representant för Göteborg, som i så fall drabbas hårt, om meningen med propositionen är att vi på detta sätt skall banta sysselsättningen inom svensk sjöfart. Rune Torwald säger i debatten här att rederikommissionen presenterar en strukturplan. Han är den förste som har upptäckt detta. T. o. m. Redareföreningen uttalade inför näringsutskottet att det finns anledning att utarbeta en strukturplan för svensk sjöfartsnäring. Min fråga till Rune Torwald blir då: Skall vi upplösa den sjöfartspolitiska utredning som nu arbetar och som skulle ha varit färdig med sitt arbete inför behandlingen av dessa frågor? Det finns ju redan en strukturplan, enligt Rune Torwald. Vi kan alltså inte acceptera en sådan här utveckling. Det är också därför som vi säger att diskussioner måste tas upp. Rune Torwald säger att vi inte kan göra några ändringar och tillägg därför att rederikommissionen efter hårda förhandlingar har slutit ett avtal med Saléns och Broströms. Men varför skall vi då behandla dessa frågor i Sveriges riksdag? Det är väl ändå Sveriges riksdag som skall godkänna eller förkasta detta avtal. Sveriges riksdag har väl möjlighet att ställa krav på ny förhandling. Eller menar Rune Torwald att Sveriges riksdag inte har anledning att ställa krav på regeringen, vilka är väl motiverade ur sysselsättningsoch näringspolitisk synpunkt och kanske framför allt ur finansiell synpunkt? Rederinäringen betyder ju ofantligt mycket för Sveriges ekonomi. Rune Torwald talade själv om ett sjöfartsnetto på 3 miljarder kronor. Rune Torwald gör ett stort nummer av det socialdemokratiska förslaget om att det engångsbelopp på 80 milj.kr. som vi ger Broströms i gåva, i stället tillsammans med övriga lån skulle omvandlas till konvertibla skuldebrev, dvs. villlkorslån. Man hävdar att detta inte skulle lösa problemet därför att pengarna bokföringsmässigt skulle tas upp som skuld i Broströmskoncernen. Detta resonemang är i grunden felaktigt, Rune Torwald. Det var den borgerliga regeringen som införde institutet villkorslån. Dessa lån är i redovisningsteknisk mening att betrakta som bidrag med möjligheter för bidragsgivaren att i framtiden få tillbaka pengarna om företaget går bra. I balansteknisk mening är villkorslån alltså ingen skuld, som Rune Torwald försöker göra gällande, utan de tas upp såsom en fordran på staten. Det ger samma soliditetseffekt som ett rent bidrag och minskar alltså inte det egna kapitalet. Om två tredjedelar av det egna kapitalet är förverkat inträder som bekant likvidationsplikt. Vad gäller likviditeten, som i sin tur bestämmer om företaget är hotat av konkurs, blir självfallet effekten densamma av ett lån som av ett bidrag. Vi har föreslagit en konverteringsmöjlighet för villkorslån. Det påverkar inte heller soliditeten i negativ riktning. Om återbetalningen tas ut i form av nyemitterade aktier blir villkorslånet omvandlat till eget kapital, alltså ingen soliditetsförsämring. Enligt vårt kompletterande villkor innebär konverteringsrätten för det första rätt att få inflytande och insyn om företaget går dåligt och för det andra rätt att dela vinsten om företaget går bra. Jag är, Rune Torwald, medveten om att det bland ekonomer och revisorer råder okunnighet om hur villkorslånen skall behandlas i företagens bokföring. Men på det sätt som jag nu har redovisat behandlas de villkorslån som den borgerliga regeringen med en centerpartistisk statsminister har beviljat Uddeholm och NCB, och då skall väl principerna vara desamma för sjöfartsnäringen.

Herr talman! Först några ord till Karl Hallgren. Han påstår att jag har sagt att rederierna sitter med trumf på hand. Ja, i viss mån gör de det. Om man bryter ett ingånget avtal, har nästan alltid den part som då blir frigjord möjlighet att agera fritt. I dagens sjöfartskonjunktur anser man det inte vara ett särskilt god kapitalplacering att ha sina pengar låsta i rederinäringen. Men nu har vi ett avtalsförslag, och normalt brukar vi godkänna dem om vi anser att de är väl underbyggda. Det tycker också utskottsmajoriteten. Karl Hallgren försöker ge sken av att enbart Broströmskoncernens verksamhet i Sverige skulle ha granskats av kommissionen. Givetvis inte. Det är Broströmskoncernens totala verksamhet som har granskats. Det är den som har givit anledning till de bedömningar och förslag som kommissionen har kommit fram till. Kurt Hugosson raljerar och påstår att jag har hävdat att Broströmskoncernen dels är mycket konkurrenskraftig, dels har urusel soliditet. Ja, det är faktiskt möjligt, för jag pratar om två skilda tidsperioder. Efter den strukturomformning som man nu syftar till räknar man med att koncernen skall bli konkurrenskraftig på sikt. Men eftersom företaget i dag har så dålig soliditet att det inte klarar detta, måste det få hjälp att stärka sin soliditet för att på sikt bli konkurrenskraftigt. Det finns alltså ingen motsättning i mitt uttalande. Det talas om anställningstryggheten. Det finns noggrant redovisat hur många människor man räknar med att kunna sysselsätta. Och, Kurt Hugosson, hur skall man kunna göra en strukturomvandling på det sätt som socialdemokraterna förordar utan att samtidigt påverka den volym anställda företaget har? Det är genom förändringar av båtinnehav och annat som företaget hoppas bli konkurrenskraftigt. Men det kommer att leda till att företaget inte kan sysselsätta flera människor än som redovisas av kommissionen, en redovisning som utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Sedan raljerar Kurt Hugosson också över att näringsutskottet och Redareföreningen har funnit det nödvändigt med en strukturplan för svensk sjöfart. Men det gäller två skilda planer. Den ena är en strukturplan för rederinäringen i dess helhet, den andra rör strukturen på de båda berörda rederierna. Jag glömde att ta med mig utskottsbetänkandet, men på s. 19 i detta står klart och tydligt att kommissionen har haft kontakt med sjöfartspolitiska utredningen och funnit att här framlagda förslag inte strider emot den inriktning som sjöfartspolitiska utredningen har på sin fortsatta verksamhet. Vi behöver alltså inte befara att nu förordade åtgärder låser den framtida strukturomvandlingen av svensk sjöfart i stort. Kurt Hugosson vidhåller att de 80 miljoner kronorna är en gåva och att det skulle gå lika bra att ersätta dem med villkorslån. Men då missar han det väsentliga. Det är inte fråga om ett villkorslån, som socialdemokraterna föreslår, utan ett konvertibelt villkorslån. De experter som jag har haft kontakt med såväl i regeringskansliet som hos koncernen hävdar bestämt att konvertibla villkorslån måste bokföras såsom en skuld med de konsekvenser för företagets soliditet som jag har redovisat och som skulle innebära att de anställdas trygghet allvarligt äventyras. Utskottsmajoriteten anser därför att vi bör acceptera förslaget i propositionen såsom det bästa som f. n. går att åstadkomma. Kurt Hugosson och reservanterna vill förkasta det, vilket kräver en omförhandling, vilket i sin tur medför stora risker att de anställdas trygghet äventyras. Jag tycker att valet borde vara lätt för riksdagen: Rösta med utskottsmajoriteten!

Herr talman! Rune Torwald säger att naturligtvis har rederikommissionen gått igenom Broströmskoncernens affärer, dvs. Broströms rederiföretag i Sverige, samseglingen med 21 andra rederier plus ett eget komplett transportföretag i Europa. Det skulle ha skett under en tidsperiod av knappt ett halvt år. Är det verkligen möjligt att på så kort tid sätta sig in i hela den omfattande verksamhet som Broströmskoncernen bedriver? Jag betvivlar starkt att det finns den ringaste möjlighet att göra det, och därför förutsätter jag att kommissionen inte har gjort det. Ytterligare en gång underströk Rune Torwald att rederierna sitter med trumf på hand. De kan pressa regering och riksdag att godta avtalen. Det är verkligen att se saken alltför enögt från rederihåll. Om regeringen lägger fram ett förslag, så måste väl riksdagen kunna titta på det och ställa frågan: Är förslaget vettigt bara därför att det kommer från rederikommissionen, som har haft mycket knapp tid på sig för att arbeta fram det? Kommissionen har ju också sysslat med att gå igenom koncernernas alla affärer, och då kan det väl inte ha blivit så mycket tid över till planering och avväganden, både samhällsekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt, som Rune Torwald här har sagt. Det är alltså rimligt att förkasta avtalen och att man utarbetar nya, där de ombordanställda garanteras nuvarande nivå i fråga om arbetstillfällen. Jag måste än en gång fråga Rune Torwald vad utskottet menar med passusen att ett betydande antal fartyg skall hållas under svensk flagg. Betyder det att Saléns och Broströms trots de gåvor som företagen får ändå skall kunna flagga ut vissa fartyg? Det är väldigt viktigt att få veta hur utskottets talesman ser på detta. Företrädare för regeringen borde naturligtvis ha varit här och svarat på det, men ingen i regeringen har haft intresse av att vara med i kammaren och lyssna på debatten och än mindre att delta i den. Därför förutsätter jag att regeringen är villig att gå redarna till mötes och hjälpa dem att flagga ut fartyg också i fortsättningen.

Herr talman! Jag skall inte föra någon bokföringsteknisk debatt med Rune Torwald. I dag är det enligt Rune Torwald fult med villkorslån, men när den borgerliga regeringen hittade på institutet villkorslån var det bra. Som jag sade i mitt förra anförande är de här lånen i redovisningsteknisk mening att betrakta som bidrag. De betraktas som bidrag i Uddeholm och NCHB. Jag förstår inte varför andra bokföringsmässiga principer skall gälla om vi omvandlar gåvan på 80 milj.kr. till Broströmskoncernen till en betalning i efterhand för Eriksbergsvarvet. Vårt krav på konverteringsrätt har ingen som helst bokföringsteknisk betydelse i det här sammanhanget. Men den medför, som jag sade i mitt förra inlägg, rätt till inflytande och insyn om företaget går dåligt. Det kravet tycker jag att vi har all anledning att ställa när vi är så väl medvetna om de stora bekymmer som svensk sjöfartsnäring har. Om däremot utvecklingen blir positiv — vi hoppas väl alla att situationen för svensk sjöfartsnäring skall förbättras — innebär konverteringsrätten att samhället, som i dag ställer upp med detta stora riskvilliga kapital, får rätt att i framtiden dela vinsten. Det är utomordentligt egendomligt att en representant för centerpartiet har en annan uppfattning i den här frågan. Rune Torwald säger att det här skulle föreligga en strukturplan. Jag delar den uppfattning som Karl Hallgren här gav uttryck för, nämligen att det är utomordentligt svårt att få en uppfattning om vilken sysselsättningsnivå som propositionen siktar mot. Men om man gör en analys av rederikommissionens utredningsmaterial kommer man fram till att Broströmskoncernen, som i dag har 40 fartyg och 4 300 anställda, skall bantas till ungefär 20 fartyg och 2 500 anställda. Saléns skall bantas från i runt tal 3 000 till 2 500 anställda. Det är alltså fråga om betydande sysselsättningsminskningar, som drabbar en personalkategori som i dag har utomordentligt stora svårigheter. Vi har från socialdemokratisk sida inte ställt upp på de villkoren. Därför har vi satt som villkor för att samhället skall gå in i dessa båda företag — och att samhället gör det är nödvändigt; vi är medvetna om det, och i motsats till kommunisterna yrkar vi inte avslag på propositionen — att det för företagen utarbetas en strukturplan. Nu frågar jag Rune Torwald som representant för Göteborg, en kommun som sysselsättningsmässigt är hårt drabbad av varvskrisen: Innebär Rune Torwalds ställningstagande i dag att han accepterar denna utomordentligt stora neddragning av sysselsättningen inom rederinäringen och sjöfartsnäringen i Göteborg?

Det vore värdefullt om vi fick ett svar på den frågan.

Det är ganska signifikativt att vi inte har någon regeringsledamot i kammaren när vi diskuterar en så utomordentligt viktig näringspolitisk fråga, så min fråga blir därför till utskottets talesman: Kan riksdagen förvänta sig att under våren 1979 ändock få ta ställning till ett samlat grepp över svensk sjöfartspolitik?

Herr talman! Karl Hallgren vill förkasta avtalet med de effekter det får för de anställdas sysselsättning. Jag har redan redovisat dem. Han beklagar sig över att inte utskottet klart kan tala om hur många fartyg de aktuella rederierna kommer att ha t.ex. om två, tre eller fem år. Men det är ju alldeles ointressant. Vad som är intressant är om de har konkurrenskraftiga fartyg som går att segla så att landet får ett förbättrat sjöfartsnetto. Förlustbringande fartyg är det sämsta både för de anställda och för ägarna. Karl Hallgren tar också upp frågan om utflaggning, men den prövas över huvud taget inte i detta sammanhang. Där har vi en särskild lag och en särskild prövningsform, så det är inte aktuellt. Däremot kan det mycket väl tänkas att rederiet just för att nå den strukturomvandling som Kurt Hugosson efterfrågar, som vi i utskottsmajoriteten förstår är nödvändig och som kommissionen har understrukit behovet av, blir nödsakat att sälja båtar som inte går att segla längre, i varje fall inte under svensk flagg, på ett sådant sätt att vi får frakter. Det är alltså mot denna bakgrund mycket svårt att göra några definitiva uttalanden utöver dem som kommissionen har lyckats avtala sig fram till beträffande sysselsättningsnivån på lång sikt inom sjöfarten, vilket bl.a. beror på att UNCTAD-koden kan leda till att många av våra rederier inte kan konkurrera om frakter på fjärrfart. Kurt Hugosson säger att jag har påstått att det skulle vara fult med villkorslån. Ingalunda! — inte minst av den anledningen att utskottsmajoriteten faktiskt föreslår villkorslån. Men skillnaden är att herr Hugosson och reservanterna vill ha villkorslån som är konvertibla. Just detta innebär att det blir bokföringsmässiga konsekvenser, som jag här har redovisat och som herr Hugosson inte vill gå in i en debatt om, och det förstår jag. Men faktum är alltså att även utskottsmajoriteten föreslår villkorslån, men vi vill inte vara med om konvertibla villkorslån. Vad skulle de konvertibla villkorslånen innebära, om det var möjligt att förhandla sig till en sådan lösning? Jo, de skulle innebära — och säg det nu i klartext, Kurt Hugosson! — socialisering av Broströmsrederiet. Får man 60 96 av aktierna är det inte längre fråga om att ha ett inflytande, då är det fråga om att vara redare.

Skulle alltså redarna vara mindre intresserade av detta än staten? Jag tror inte det, utan jag tror att redarna är minst lika intresserade av detta som staten och jag tror att de är kunnigare än någon av oss att spekulera om de möjligheter som finns för att få en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring på sikt.
Herr talman! Rune Torwald säger att det är svårt att få in garantier och utfästelser i avtal. Men i viss utsträckning har man ju här uttalat sig i den riktningen att man konstaterat att vartdera företaget förutsätts under avtalsperioden bibehålla ett betydande antal fartyg under svensk flagg. I en sådan skrivning ligger ju en viss reservation för att man också kan tillåta att fartyg flaggas ut, trots att man ger dessa två rederier betydande ekonomiskt stöd. Det är riktigt att vänsterpartiet kommunisterna har förkastat avtalet i det skick det nu är. Vi har krävt att riksdagen skall hemställa att regeringen upprättar ett nytt avtal, ett avtal där sysselsättningsnivån garanteras. Kurt Hugosson har ju redovisat att redan siffran 2 500 som nämnts för antalet arbetstillfällen i de båda rederierna betyder en kraftig neddragning av nuvarande antal anställda. I avtalen ger man rederierna t.o.m. garantier för att de skall kunna minska antalet anställda. Det är ganska skrämmande, särskilt som vi fått veta att det här avtalet inte går att ändra på därför att rederierna i fråga sitter med sådan trumf på hand att de i så fall kommer att lägga ner verksamheten. När man från de privatkapitalistiska storföretagens sida uppträder på det sättet, då borde väl det bästa vara att man gör som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit tidigare, nämligen att man tar över dem.
Herr talman! I mitt sista inlägg i den här debatten vill jag bara konstatera att Rune Torwald som utskottets talesman icke vill diskutera vad propositionen innebär från sysselsättningssynpunkt. Jag vill också avslutningsvis säga att jag i dag på morgonen har fått ett dokument från kanslihuset som säger att villkorslån bokföringsmässigt är att betrakta på samma sätt som den gåva som den borgerliga majoriteten vill ge Broströmskoncernen. Jag har vidare inhämtat från kanslihuset att ett villkorslån inte heller påverkar soliditeten i negativ riktning. Herr talman!

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Karl Hallgren — och f. ö. också Kurt Hugosson: Om inte rederierna får sträva efter bästa rationalitet och konkurrenskraft, så kommer förlusterna att fortsätta. Därmed kommer hela basen för verksamheten att ryckas undan, och då är också anställningstryggheten lika med noll. Kurt Hugosson upprepar sitt påstående om villkorslånen. Men även denna gång underlåter han att tala om konvertibla villkorslån, och det är sådana som socialdemokraterna föreslår i sin reservation.

Herr talman! 1975 fattade riksdagen beslut om garantilån för arbetsmiljöförbättringar för mindre och medelstora företag. Statens industriverk har nu på regeringens uppdrag försökt att utvärdera effekterna av den här verksamheten. Verket framhåller i sin rapport att utvärderingens omfattning har fått begränsas av tidsskäl och att utvärderingen därför inte kan göra anspråk på att ge en helt representativ bild av låneeffekterna. Utvärderingen skall, säger verket, därför närmast ses som en undersökning. Det framgår dock klart av undersökningen att den här låneformen har haft väsentlig betydelse för möjligheterna att göra förbättringar. Det framgår att låneformen har initierat arbetsmiljöförbättringar, att investeringar har kunnat tidigareläggas tack vare dessa lån. Undersökningen visar att lånen alltjämt behövs. Det återstår mycket att göra på miljösidan. Nio av de tio utvecklingsfonderna anser att det finns skäl att förlänga systemets giltighet. Bl.a. LO har i skrivelse den 2 november 1977, undertecknad av ordföranden Gunnar Nilsson, sagt följande: ”Mot bakgrund av att vi står inför höjda anspråk på arbetsmiljön, dels genom att riksdagen beslutar om ny arbetsmiljölag inom kort, dels genom att utredning om företagshälsovård pågår saint att försöksverksamhet med företagshälsovård för små företag kommer att startas. Detta visar på vikten och behovet av att lånemöjligheter finns för att ge de små företagen en reell möjlighet att fylla kraven enligt lagstiftning, anvisningar och avtal. Det bör därför vara befogat att än en gång förlänga tiden för garantilån.” ”Av vad jag nu anfört framgår att meningarna om låneformen är delade. Jag är därför inte beredd att förorda en ytterligare förlängning av verksamheten.” Jag förstår inte hur statsrådet och även socialutskottet har kunnat komma fram till denna slutsats, därför att inget av de organ som har yttrat sig har uttryckt önskemålet att systemet med garantilån skall upphöra. Vidare säger statsrådet: ”Arbetsmiljöproblem återfinns på många olika arbetsställen vare sig de är stora eller små, har privata eller offentliga huvudmän. Det finns därför enligt min mening principiellt ingen anledning att särskilt prioritera vissa typer av företag. Om problemen i de små och medelstora företagen är så stora eller deras ekonomiska läge så ansträngt att de anställda i dessa företag löper risken att få en sämre arbetsmiljö än sina kolleger på andra typer av arbetsplatser kan det dock finnas skäl till en annan bedömning.” Det här är ett mycket märkligt påstående från departementschefens sida. Det var ju på grund av miljöförhållandena och de speciella problem som fanns inom mindre och medelstora företag och företag med dålig lönsamhet som just den här låneformen kom till. Vi hade här i riksdagen många diskussioner och voteringar om det. Därför vill jag påstå att det här inte är fråga om någon speciell prioritering av företag utan bara att de skulle få möjligheter att göra arbetsmiljöförbättringar så att de anställda i dessa företag också skulle ha goda miljöförhållanden. Det var det som låg till grund för tanken att skapa denna låneform. Sedan gör statsrådet följande uttalande: ”Jag har därför för avsikt att senare inhämta regeringens bemyndigande att tillsätta en utredning med uppgift att bl.a. se över de små och medelstora företagens möjligheter att inom ramen för befintliga kreditmöjligheter klara av sina arbetsmiljöinvesteringar.” Den slutsats som arbetsmarknadsministern har kommit fram till har inte stöd hos några av dem som har uttalat sig i den här frågan. Att först ta bort en finansieringsform som visar sig vara bra och som fungerar och därefter tillsätta en utredning strider mot de principer som brukar tillämpas. I stället bör den rätta vägen vara att —som vi har föreslagit i motionen, som följts upp i reservationen — ha låneformen kvar tills man fått ett annat system att sätta i stället. Det är inte någon som har motsatt sig att låneformen försvinner så småningom, men innan dess vill man ha någonting annat i stället. Ärade kammarledamöter! Som framgår av den undersökning som SIND har gjort återstår alltjämt många arbetsmiljöproblem inom de företagsgrupper som det här gäller, och detta torde inte vara okänt för kammarens ledamöter.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
Herr talman! Jag befinner mig i den unika situationen att jag står som talesman för en borgerlig regerings proposition. Det tillhör inte vanligheterna, och jag hoppas att det inte kommer att göra det i fortsättningen heller. Men i det här fallet är det en logisk slutsats som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har dragit. Vi har hela tiden varit emot detta stöd. Vi röstade emot det i riksdagen 1975. Det var väl lotten som fällde utslaget till de borgerligas förmån den gången. Sedan dess har man pumpat in 245 miljoner i småföretagen för förbättring av deras arbetsmiljö. Jag bestrider inte ett ögonblick att det gjort stor nytta — det är helt klart. Men samtidigt säger reservanterna också att det är produktionen som skall betala kostnaderna för arbetsmiljöfrågan. Och jag hävdar med bestämdhet att det måste vara på det sättet. Utifrån de utgångspunkterna måste man vara på det klara med att det stöd som lämnats till de mindre industrierna inte kan fortsätta att utgå hur länge som helst. Men det är klart att när Rune Gustavsson satt i regeringen sprätte man ut miljard efter miljard till företagen. Detta är naturligtvis en liten del av de miljarderna, men man måste ändå se till att dra in dem. Och jag tycker att arbetsmarknadsministern gjort alldeles rätt i att nu göra tummen ner för de här lånen. Det går inte att fortsätta hur länge som helst med att ge ut lån av den här arten. Rune Gustavsson hänger upp sig på LO:s yttrande från 1977. Men nu har vi 1978, Rune Gustavsson, och i LO:s nya brev till arbetsmarknadsministern uttalas att lånen bör upphöra. Det vore bra om Rune Gustavsson var aktuell och läste det senaste brevet. Förra året var det kanske naturligt att fortsätta med lånen, men nu har LO ansett att de inte bör utgå. Som sagt: Jag vill understryka vad reservanterna så klart och tydligt uttryckt, att det är produktionen som skall betala. Det är därför som vi nu yrkar att regeringens proposition skall bifallas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det kan väl vara riktigt som Göran Karlsson säger att detta är en logisk slutsats ifrån Göran Karlssons och socialdemokraternas sida eftersom de varit emot dessa lån hela tiden. Vi hade ju diskussioner och votering här, och så blev det en utredning som ledde fram till att vi fick dessa lån. Och de har, Göran Karlsson, visat sig vara oerhört värdefulla. Om Göran Karlsson tar kontakt med de lokala fackliga organisationerna tror jag inte att det är någon som säger emot det. Detta är en låneform, och lånen skall betalas tillbaka. Göran Karlssons resonemang går nästan ut på att det är oerhört stora subventioner som här betalas ut. Men det är inte på det sättet, utan lånen skall betalas tillbaka. Det är inte fråga om att sprätta ut miljarder. Jag åberopade en skrivelse som LO har lämnat 1977. Gunnar Nilsson har undertecknat skrivelsen. Göran Karlsson omnämnde ett annat brev från LO -— det omnämns också i utskottsbetänkandet och i propositionen — som inkom den 7 november i år medan propositionen är dagtecknad den 2 november. En av mina medmotionärer hade i går kontakt med den tjänsteman på LO som skrev detta brev, som jag här har en avskrift av. Han sade då att han, när han skrev detta brev, förutsatte att man till dess resurserna är utnyttjade skall kunna få fram förslag till fungerande arbetsmiljölån. Det skiljer alltså inte mycket i uppfattning. Därför vågar jag säga att jag är aktuell när det gäller de uppgifter som har kommit fram. Därutöver har jag inte mycket att säga. Men kvar står att lånen behövs och att de hittills har fyllt en stor uppgift. Vi begär inte att lånen för lång tid framöver skall vara kvar. Vad vi begär är att man i stället skall vända på frågeställningen och utreda först och försöka skapa en annan form innan man tar bort lånen. Det innebär alltså att man, som vi har begärt i motionen, förlänger möjligheten till lånegarantier för arbetsmiljöförbättringar under två år.
Herr talman! Vad en enskild tjänsteman på LO kan ha sagt till en av Rune Gustavssons medmotionärer undandrar sig både mitt och kammarens bedömande. Faktum är att LO anser att den här låneformen inte skall finnas kvar. Det är därför som vi nöjer oss med att yrka bifall till förslaget att inte förlänga verksamheten med garantilån för arbetsmiljöförbättringar.

Herr talman! I motion 1977/78:384 har Iris Mårtensson och jag föreslagit åtgärder för att komma till rätta med miljöskador i naturen som uppstått i samband med tidiga och hårdhänta exploateringar av vattenkraften i våra älvar och vattendrag. Vi har i motionen främst angivit en rad exempel från Ljusnans och Voxnans vattensystem. Tidigare var Ljusnan en av landets viktigaste flottningsleder, där det som mest flottades närmare 20 miljoner stockar per säsong. Allteftersom kraftverksutbyggnaden ökade upphörde också flottningen — helt fr.o.m. år 1967 — och timret transporteras numera efter våra vägar på stora lastbilar mot kusten. Bergvik och Ala, Hälsingekraft AB och Voxnans Kraft AB är namnen på de storbolag som exploaterat vattenkraften inom Ljusnans och Voxnans vattensystem och som har intressen i de tjugotalet byggda eller planerade kraftverken. Att komma underfund med vilka som döljer sig bakom de här bolagen och vilka de verkliga ägarna är till de olika kraftverken kan vara nog så svårt, eftersom bolagen äger varandra i en oregelbunden kedja. Dominant är emellertid Wallenberggruppen med bl.a. ASEA och olika investmentbolag: AB Investor, AB Providentia och Stockholms Enskilda Banks pensionsstiftelse. Andra företagsgrupper är Stora Kopparberg, KemaNord, Korsnäs Marma, Gullspångs Kraft AB m.fl. Vid utbyggnaden av vattenkraften i våra älvar och vattendrag ställs det numera genom den skärpta och förbättrade lagstiftningen mycket stora krav på exploatörerna när det gäller återställandet och hänsynstagandet till natur och miljö. Så var det ingalunda tidigare. Det känner vi norrlänningar väl till som bor i de här berörda älvdalarna. Tidigare, långt in på 1950-talet, ställdes det som regel minimala miljökrav på intressenterna. Då kunde sådana ekonomiskt starka grupper och företag som jag tidigare redovisat genom olika former av ersättning och exploateringsavgifter till bl.a. mark-, strandoch fiskerättsägare inom ramen för gällande lagstiftning köpa sig fria från skador på naturen. Den svagare parten, allmänheten, saknade då ofta medvetenhet och förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt hävda miljöoch Vi motionärer anser att följderna av den här, på många håll i landet, hårdhänta exploateringen förtjänar att belysas. Jag visar nu några bilder, av vilka det framgår hur det ser ut på flera ställen just inom det här vattensystemet. Till att börja med har landskapsbilden på många platser förfulats. Anblicken av kala avsänkningsstränder, torra älvfåror, sprängstensmassor, erosionsskador och strandplan överhopade med bråte, möter en i åtskilliga älvdalar och inom reglerade områden, t.o.m. inne i tätorter och samhällen. Exempel på detta har vi redovisat i vår motion, nämligen från utbyggnaden inom Ljusnans och Voxnans vattensystem som gjordes under 1950-talet. Detta är därtill exploateringar som ligger inom ett av de områden som i den fysiska riksplanen har utpekats som särskilt värdefulla ur naturoch turistsynpunkt. Visserligen har genom den förbättrade lagstiftningen och efter nya prövningar i vattendomar vidtagits en hel del förbättringsåtgärder, men i stort står skadorna i naturen och miljöproblemen kvar. Laforsen var Hälsinglands och Ljusnans största och ståtligaste vattenfall, med en naturlig fallhöjd på 22 meter. Laforsen byggdes ut mellan 1949 och 1952. Men mycket tidigare skaffade sig dåvarande Fosfatbolaget äganderätten till fallhöjderna. Genom diverse åtgärder har fallhöjden senare höjts till 34 meter. Denna uppdämning på 12 meter gav ett betydande krafttillskott, men dess negativa effekt har bl.a. blivit en både torrlagd och försumpad älvfåra nedströms dammen. De exempel som vi anfört i vår motion illustrerar det faktum att det på många platser i landet, trots aktningsvärda insatser också från kommuner och miljövårdande organ, fortfarande finns fula lämningar och problem kvar från den tid, då exploateringen av vattenkraften skedde utan nutida omtanke om miljön. Ibland är skadorna ohjälpliga, men i andra fall kan ytterligare insatser göras för att återställa eller nyskapa väsentliga miljövärden. Vi motionärer skall inte uppfattas som speciella motståndare till utbyggnaden av vattenkraften. Men vi har upplevt de här problemen på nära håll. Och vi tycker att nu, när de här bolagen planerar för ytterligare kraftverksutbyggnader, vore det motiverat att först ställa krav på dem att delta i åtgärder som syftar till att återställa skador i naturen, som de själva tidigare orsakat, där detta låter sig göras. I motionen 384 har vi redovisat sådana här skador i naturen som uppkommit genom tidigare hänsynslös exploatering, och vi har även föreslagit en plan med inventeringar och naturvårdsinsatser för att återställa naturvärden. Enligt vår uppfattning bör en del av de önskvärda miljösaneringarna kunna göras som beredskapsarbeten i AMS-regi och med kraftintressenterna och kommunerna som medansvariga parter. Som underlag för insatserna bör tjäna en inventering av skadornas omfattning och art inom berörda vattensystem och dalgångar samt en genom naturvårdsenheten i varje län fastställd handlingsplan. Herr talman! Den borgerliga majoriteten i jordbruksutskottet har tydligen inte det rätta intresset och förståelsen för de här angelägna miljöfrågorna och avslår därför vår motion. Socialdemokraterna i utskottet har däremot i en reservation anslutit sig till de synpunkter och förslag som vi framfört i motionen och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Den beskrivning Stig Alftin här har lämnat av den situation som från miljövårdssynpunkt uppstått i samband med kraftutvinning och flottning har jag ingenting alls att invända emot. Jag tror den är helt korrekt. De ambitioner som Stig Alftin har när det gäller det återställningsarbete som borde ske har jag inte heller någonting att invända emot. Jag tror att det är riktiga ambitioner. I och med detta har jag också vederlagt Stig Alftins påstående att utskottsmajoriteten skulle ha mindre intresse och förståelse för den här problematiken än reservanterna. Hela den redovisning som gjorts av motionärerna är korrekt, och utskottet har också instämt i de bedömningar som gjorts. I motionen yrkas att man genom riksdagsbeslut skall försöka få till stånd en plan för miljövårdande insatser. Vi har emellertid när vi har undersökt detta erfarit att det inte fordras något riksdagsbeslut för att få till stånd en sådan plan, inte heller för att åtgärderna skall vidtas. Vi har, som vi skriver i betänkandet, kommit fram till att detta i första hand bör ankomma på vederbörande länsstyrelse och naturvårdsenheten där. Jag måste med visst beklagande säga att hur gärna vi än skulle vilja stödja Stig Alftin och hans medmotionärer, så är det alltså så att det inte krävs något riksdagsbeslut för att önskemålen skall kunna uppfyllas. Motionärerna får vända sig till sin länsstyrelse. I en hel del fall har naturvårdsmyndigheterna i länen redan sådana planer. En hel del arbete har utförts. Så är tydligen inte fallet i det län som Stig Alftin talar om. Vi har då bara att säga att motionärerna får vända sig till sin länsstyrelse för att få sådana åtgärder vidtagna. Jag vill än en gång starkt understryka att jag och utskottsmajoriteten anser dem vara både angelägna och riktiga.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

Herr talman! Jag måste säga att jag inte tror att utskottsmajoriteten vill ha till stånd några aktiva miljöinsatser när man nu försöker gömma sig bakom ryggen på länsstyrelserna. Det är alltid lätt att vältra över initiativ och ansvar på andra om man själv inte vill göra någonting. Genom riksdagens upplysningstjänst har jag erfarit att det inom vissa lokala områden förekommit inventeringar punktvis över skador i naturen som uppkommit i samband med hårdhänta exploateringar av älvar och vattendrag. Men det finns på detta område inte några klara riktlinjer, ingen samlad riksinventering och ingen planering för sådana insatser som vi Nr 53 föreslagit länsvis genom bl.a. naturvårdsenheterna för miljöförbättringar och sysselsättningsskapande åtgärder när det gäller skador som genom exploatering av vattenkraften uppkommit i torrlagda eller försumpade älvfåror, erosionsskador osv. Dessutom berör de här älvutbyggnaderna ofta mer än ett län och måste behandlas av mer än en länsstyrelse. I majoritetsskrivningen hänvisas bl.a. till våtmarksinventeringen, som naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att genomföra. Men jag kan inte finna annat än att även detta är en undanflykt från utskottsmajoritetens sida. Jag tror inte att man utan vidare kan koppla samman det här uppdraget med den form av inventering vi föreslagit när det gäller den här typen av skador i naturen. I så fall borde väl utskottet ha gjort ett tillkännagivande med det innehållet. Nu är majoritetens skrivning till intet förpliktande. Man säger sig vilja slå vakt om natur och miljö, men när det kommer till konkreta förslag för att återställa naturvärden som skövlats blir det bara en mängd tomma ord utan innehåll. Ett bifall till den socialdemokratiska reservationen betyder däremot såväl inventering och planering som ett genomförande av de insatser som mycket väl behöver komma till stånd.
Herr talman! Stig Alftins beskyllningar är både orättvisa och felaktiga. Jag är litet förvånad över hans sätt att angripa den här frågan. När riksdagen beslutar att lägga över ansvaret för dessa frågor på naturvårdsverk och naturvårdsenheter vid länsstyrelserna, anser jag inte att riksdagen springer ifrån sitt ansvar.
Herr talman! Vi har bl.a. pekat på att detta arbete skulle kunna utföras som AMS-arbete. F.n. är det ganska stor arbetslöshet bland byggnadsoch anläggningsarbetare — upp till 4 96. Det finns dessutom prognoser som säger att arbetslösheten kan bli högre framöver. Jag anser att det här rör sig om lämpliga AMS-arbeten, exempelvis att anlägga spegeldammar och åstadkomma en allmän uppsnyggning av torrlagda och försumpade älvfåror. Jag känner personer som tidigare har arbetat med sådant. Det innebär bl.a. schaktningsoch gjutningsarbeten. För att klara dessa rensningsjobb behövs också en del maskiner. När storbolagen tidigare har ägnat sig åt rovdrift på naturtillgångar i Norrland och vi har fått avstå miljövärden för att tätorterna och städerna i de södra delarna av landet skulle få energiförsörjningen ordnad för sina industrier, så tycker jag att det är fel att vi ensamma skall behöva stå för de negativa följderna och för insatserna. Här har, som jag ser det, hela landet ett gemensamt ansvar för att återställa skador i naturen. För att vi skall få en klar och enhetlig bild av vad som kan göras i de olika älvdalarna behövs det en riksinventering. Det räcker alltså inte med de punktvisa inventeringar som har gjorts av länsstyrelserna. Sådana har även gjorts i vårt län. Det behövs således en riksomfattande plan över vilka åtgärder som kan sättas in.
Herr talman! Det är riktigt att vi har ett gemensamt ansvar. De insatser som Stig Alftin föreslår är också riktiga. Det är lämpligt att de utförs som AMS arbete. Men det föreligger inga hinder från riksdagens sida att sådana arbeten igångsättes — det krävs inga nya riksdagsbeslut. Åk alltså hem och vidta de åtgärder som redan borde ha vidtagits!

Herr talman! Stig Alftin har talat om storbolagens härjningar. För historieskrivningens skull bör detta påstående kompletteras med att storbolagen alla tillsammans är ljusets änglar jämförda med vad vattenfallsstyrelsen har hittat på där uppe. Även det bör komma fram i debatten.

Herr talman! När det gäller luftföroreningar är utsläppen från motorfordon i dag den största föroreningskällan. Sålunda beräknar man att 1975 uppgick utsläppen av koloxid från motorfordon till 1 102000 ton, utsläppen av kolväten till 147 000 ton och utsläppen av kväveoxider till 164 000 ton. De nära 5 miljoner m? bensin som årligen förbrukas i vårt land ger upphov till att ca 1,3 miljoner kg bly sprids längs gator och vägar. Med ökad biltäthet blir föroreningarna från motorfordon ett växande miljöproblem, särskilt i tätorterna. Hälsooch miljöeffekterna av föroreningarna från motorfordonen är påtagliga. Det är känt att det i bilavgaserna finns ett trettiotal cancerframkallande ämnen. Det finns sålunda anledning misstänka att biltrafikens utsläpp av dessa ämnen svarar för en stor del av de miljöbetingade cancerfallen. Kvävedioxiden försämrar lungfunktionerna och ökar mottagligheten för bakterieinfektioner i luftvägarna. För personer med hjärtoch kärlbesvär är en ökad halt av koloxid i luften bekymmersam. Blyutsläppen är allvarliga från såväl hälsosom miljösynpunkt. Blyet ger bl.a. skador på det centrala nervsystemet. Allra mest utsatta är små barn i våra tätorter. Det allvarliga är att våra kunskaper om konsekvenserna av bilavgasutsläppens hälsoeffekter fortfarande är ofullständiga, därför att tätortsbilismen ännu är av ganska ungt datum. Dagens tätortsbor är trots allt den första generationen människor som dagligen utsätts för denna stora mängd av bilavgaser. Vi vet därför inte exakt hur kroppen kommer att reagera när den utsatts för bilavgaser under lång tid. Här är naturligtvis en fortsatt forskning utomordentligt angelägen. Vad vi emellertid redan vet är att befolkningen i våra större tätorter dagligen utsätts för halter av bilavgasföroreningar som ligger på gränsen för eller över det som med nuvarande kunskapsnivå anses acceptabelt. Sålunda har de gränsvärden för utsläpp av koloxid och kväveoxid som världshälsoorganisationen rekommenderat överskridits vid mätningar som gjorts i Stockholm, Göteborg och Malmö. ”Bly och sot förgiftar City” är en rubrik som vi i dag kan läsa i en av Stockholms morgontidningar. Den socialdemokratiska regeringen vidtog en rad åtgärder för att stegvis begränsa avgasutsläppen från bilar. Detta ledde till vissa förbättringar. Den borgerliga trepartiregeringen tillsatte två utredningar. Vi vill nu att man tar ett helhetsgrepp i denna fråga och kräver därför ett samlat åtgärdsprogram mot föroreningarna från motorfordon och att ansvaret för programmets genomförande läggs på en myndighet för att främja samordning och effektivitet i agerandet. Ett sådant åtgärdsprogram bör bl.a. innefatta att gränsvärden för föroreningar från bilavgaser i utomhusluften fastställs, en ökad kontroll av att gällande avgasbestämmelser efterlevs och åtgärder för att underlätta trafikplanering och trafiksanering samt en bättre kollektiv trafik och utveckling av avgasrena motorfordon. I motionen 1704 av Torsten Sandberg m.fl. framförs samma krav som vi har i vår miljömotion, nämligen att det är av största vikt att nya bilmodeller redan nu anpassas till avgasrening, blyfri bensin och metanol som drivmedel. Även i motionen 783 av Ylva Annerstedt krävs åtgärder för att främja användningen av miljövänliga bränslen. Vi reservanter anser att ett betydelsefullt led i ett samlat åtgärdsprogram skulle vara att fastställa tidpunkten för övergång till helt blyfri bensin för nya bilar, för att därigenom påskynda en teknisk utveckling som främjar de miljövårdskrav som rests i den socialdemokratiska motionen 791 och motionerna 783 och 1704. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 vid utskottets betänkande. Svaveldioxidutsläppen är en annan luftförorening som leder till omfattande miljöförstörelse. Försurningen av mark och vatten är ett växande miljöproblem. Bara för några veckor sedan fick vi en rapport från Örebro län, i vilken man konstaterade att inte mindre än 90 96 av länets sjöar allvarligt hotades av försurningsdöden inom en nära framtid. Den socialdemokratiska regeringen förelade 1976 riksdagen en åtgärdsplan för nedtrappning av svavelutsläppen. Målet borde vara att svaveldioxidutsläppen 1985 skulle ha minskat till den nivå som gällde i början av 1950-talet. Riksdagen beslöt i enlighet med propositionen. En första etapp i nedtrappningsprogrammet gäller från den 1 oktober 1977 och innebär att den högsta tillåtna svavelhalten i eldningsoljan, 1 96, skall gälla i hela södra Sverige upp till Mälardalen och Värmland. Till följande etapper, som skulle omfatta resten av landet, skulle ställning tas i samband med det energipolitiska beslut som vi hade väntat oss att riksdagen skulle fatta under 1978. Nu orkade ju den borgerliga trepartiregeringen av kända skäl inte med att förelägga riksdagen något förslag till energipolitik under sin livstid. Vi förutsätter emellertid att den nya regeringen kommer med en energipolitisk proposition under 1979, som också innehåller förslag till fullföljande av det program för nedtrappningen av svaveldioxidutsläppen som riksdagen uttalade sig för i 1976 års beslut. En stor del av svavelnedfallet, som förorsakar oss miljöbekymmer, kommer emellertid utifrån — från andra länder. Med anledning av en motion som vi socialdemokrater hade väckt vid fjolårets riksdag uttalade utskottet angelägenheten av att Sverige agerade energiskt i internationella sammanhang för att få till stånd överenskommelser om begränsning av svavelutsläppen. Därvid underströk utskottet vikten av att regeringen med kraft fullföljde de av den socialdemokratiska regeringen inledda strävandena att i sådana sammanhang lägga tyngdpunkten på fortsatta bilaterala avtal som den effektivaste vägen att snabbare nå önskvärda resultat. Av utskottets betänkande framgår att trepartiregeringen tillsatte en kommitté med uppgift att samordna förberedelsearbetet inför behandlingen av dessa frågor i olika internationella organisationer. Av betänkandet framgår också att de nordiska länderna lagt fram ett gemensamt förslag till en internationell konvention rörande luftföroreningar. Det är i och för sig också angeläget. Den socialdemokratiska regeringens erfarenheter var emellertid att den vägen är en besvärlig och tidsödande väg när det gäller att få effekt av åtgärderna. Av detta skäl hade den socialdemokratiska regeringen inlett överläggningar land för land, lyckats träffa avtal med DDR och hade en plan för ett fortsatt agerande enligt denna linje med, som vi bedömde det, goda utsikter att kunna träffa motsvarande avtal med i första hand länderna runt Östersjön. Trots utskottets i fjol uttalade önskemål att tyngdpunkten borde läggas på en fortsättning av dessa bilaterala kontakter har detta icke skett — i varje fall inte med något synligt resultat — varför vi socialdemokrater vill uppmana den nya regeringen att fullfölja den socialdemokratiska regeringens intentioner i dessa stycken. Vi har uppfattat det så att detta vårt krav sammanfaller med de yrkanden som ställs i motionerna 1977 78:1265 av Erik Hovhammar, och vi hemställer därför att riksdagen med anledning av motionerna 791, 1261 och 1265 vid föregående riksmöte ger regeringen till känna vad vi uttalat i reservationen 2 vid utskottets betänkande. Jag yrkar sålunda bifall till denna reservation.
Herr talman! Sverige har länge hävdat att luftföroreningar och inte minst svavelföroreningar kan transporteras många hundra mil genom luften och alltså förorena länder långt borta från utsläppen. Det har andra länder hittills bestritt. Nu är det klarlagt genom undersökningar inom OECD att den svenska åsikten var riktig. Om vi i Sverige skall slippa svavelnedfall från luften, måste vi alltså försöka få de andra industriländerna att minska sina utsläpp. Vad debatten om detta speciella betänkande från jordbruksutskottet gäller är vilka medel som är bäst för att nå en sådan minskning så fort som möjligt. Nu är det så att de andra länderna nere i Europa inte har samma egenintresse som vi av att minska på utsläppen. Sverige ligger som bekant i täten när det gäller att vidta åtgärder mot svavelutsläpp. Det är också så att det inte går att med någon exakthet bestämma från vilket land eller vilka länder som svavelnedsläppen i en viss del av Sverige kommer. Det varierar med åren och med väderleken. Det ena året kommer det en massa svavel från DDR till Småland, och det andra året kommer det en massa svavel från England — allt beroende på hur det har blåst. Detta betyder att det faktiskt är svårt att med bilaterala avtal förmå dessa länder i Europa att vidta åtgärder, som verkligen belastar deras egna industrier och konkurrenskraft utan att de får några motsvarande miljöförbättringar hemma och utan att Sverige kan direkt kvantifiera hur mycket varje enskilt land är skyldigt till svavelnedfallet över Sverige. Det är alldeles riktigt som Svante Lundkvist sade att vi ingått en del bilaterala miljövårdsavtal, framför allt med länder inom östblocket. I dessa avtal har också luftföroreningarna över gränserna nämnts. Däremot har länderna aldrig förbundit sig till någon viss minskning av sina utsläpp, utan det har huvudsakligen varit fråga om utbyte av teknisk information på myndighetsnivå. Sådant utbyte har även skett i år. Det är naturligtvis ett viktigt arbete som skall fortsätta, precis som utskottet säger. Nu har det visat sig en ny möjlighet att komma fram på en samlad europeisk nivå. Inom ramen för ECE planeras under en viss tid ett högnivåmöte i Genéve, där miljöfrågorna skall vara en av de viktigaste punkterna. Där har Sverige tillsammans med Norge lagt fram ett förslag till en ramkonvention om luftföroreningar, vilken f. ö. även stöds av DDR. Inom en sådan konvention skulle det vara möjligt att hitta en formel som verkligen kunde fördela kostnaderna för svavelreningen på ett rättvist och acceptabelt sätt mellan länderna. Det skulle alltså där kunna bli ett mera konkret resultat. Detta arbete är inte i hamn ännu, men det har varit intensiva förhandlingar hela hösten om det och vi har, som Svante Lundkvist sade, en särskild kommitté här som skall samordna det svenska arbetet i alla internationella organ. Detta är anledningen till att regeringen har satsat även på detta multinationella arbete, och det ser ut att ha särskilda möjligheter att lyckas. Beträffande det inhemska arbetet förutsätter utskottet — vilket är alldeles riktigt — att energipropositionen nästa år kommer att ta upp även denna fråga i dess sammanhang; detta är det egentligen ingen diskussion om.

Utskottet överlämnar samtliga motioner till utredningen, så att alla konkreta förslag och uppslagsändar i dem kan komma utredningen till godo. — Som synes är skillnaden i praktiken inte särskilt stor, och det är svårt att se hur ett samlat åtgärdsprogram över huvud taget skulle kunna sättas i gång innan de av utskottet nämnda utredningarna är klara med sina fakta. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets betänkande även när det gäller reservationen 1.

Herr talman! När det gäller reservationen 1 är skillnaden mellan oss, förutom att vi kräver ett samlat grepp och ett åtgärdsprogram, också den att vi säger — liksom flera motionärer har sagt — att det vore klokt att försöka lägga fast en tidpunkt för övergången till blyfri bensin för nya bilar för att därigenom driva på motorfabrikanterna på den punkten. Dessutom tycker vi att åtgärdsprogrammet bör samordnas under ledning av en myndighet. Vi har nu en rad utredningar, och insatserna blir därför splittrade. Avsikten med vårt krav är att vi skall nå effektivitet.

Jag skall sedan skildra vad som står i artikel 2 i det avtal som den socialdemokratiska regeringen skrev med DDR. I artikel 2 står följande: ”Båda sidor kommer i respektive stater att vidtaga åtgärder för att minska luftföroreningar såsom svavelutsläpp från fossila bränslen och avgaser, genom tunga metaller, partiklar, aerosoler, kväveoxider och att verka internationellt för detsamma. Vi kommer att årligen informera varandra om vidtagna åtgärder.” Förra året när vi diskuterade frågan ansåg utskottet att det var angeläget att man lade tyngdpunkten på att försöka driva frågorna den här vägen. Jag har talat om våra erfarenheter när vi hade det här ansvaret och sagt att det är oerhört svårt och att det går långsamt att komma fram konventionsvägen. När fru Anér nu redogör för det arbete som förbereds där, finner jag att just DDR enligt vad fru Anér säger fullgör sin förpliktelse enligt avtalet genom att i det internationella sammanhanget stödja de framstötar som Sverige och Norge har gjort. Vi hade från den svenska socialdemokratiska regeringens sida en plan för besök i de övriga Östersjöländerna. Vi hade en fastlagd plan för resor till vissa länder för att fullfölja och teckna den här typen av avtal för att den vägen få möjligheter att underbygga diskussioner på internationell nivå med klara ställningstaganden från de olika ländernas sida. Via ambassader hade vi gjort sonderingar, som gav uttryck för att det skulle finnas möjligheter för oss att lyckas. Jag vill fråga Kerstin Anér: Hade det inte varit bra, om vi — när vi bedriver arbetet under de mera besvärliga förhållandena i internationella organisationer — hade haft stöd av den typen av avtal också med de övriga Östersjöländerna som det vi träffade med DDR? Jag föreställer mig att det skulle ha varit väldigt bra, om vi hade kunnat fullfölja den linjen och på det sättet kunnat få den effektivitet hos de övriga berörda länderna som vi ju alla eftersträvar. När fru Anér ifrågasätter dessa länders intresse därför att de kanske inte får så mycket i utbyte av att underkasta sig den här typen av miljöförbättringar vittnar det bara om att den nuvarande regeringen inte har haft de kontakter som vi hade med de här regeringarna för att just försöka driva fram denna typ av överenskommelser. Jag beklagar att det har gått två år utan att man fullföljt planen, och jag tycker att det skulle vara angeläget att utskottet i år — lika väl som utskottet gjorde det i fjol för den dåvarande regeringen — markerar för den nuvarande regeringen att det måste bli fart på den här typen av överläggningar så att vi når ett resultat.
Herr talman! Utskottet har ju ingalunda sagt åt regeringen att den skall försumma dessa bilaterala avtal. Regeringen kommer att fortsätta det arbetet. Men poängen med de bredare internationella avtalen är just att i sådana avtal finns det en chans att komma fram till bestämda siffror och verkligen komma överens om sänkningar land för land, vilket icke förekommer i de bilaterala avtalen. Där står det bara i största allmänhet att man skall sänka utsläppen men inte med hur mycket, när de nya reglerna skall träda i kraft e.d. Det står att man skall hålla varandra underrättade. Underrättande har förekommit, men det är också allt. Det har inte förekommit några konkreta sänkningar att underrätta om från DDR:s sida.
Herr talman! Jag märker att fru Anér fullständigt missar poängen med de bilaterala avtalen. Detta skall ju göra det lättare för oss att få till stånd meningsfulla konventioner på det internationella planet.

Jag kan inte begripa varför den då sittande trepartiregeringen och, som jag efter fru Anérs inlägg fruktar, den nu sittande regeringen skulle försumma den här möjligheten. Den socialdemokratiska regeringen var ju i full färd med att den vägen uppnå framgångsrika resultat.
Herr talman! Det är ingen som försummar några bilaterala avtal. Vad som har hänt är tvärtom att regeringen har gripit en möjlighet, som inte fanns förut, till internationella avtal på OECD-nivå, där det faktiskt skulle finnas en bättre möjlighet att komma fram till verkliga siffror på hur mycket varje land skulle sänka sina föroreningar.
Herr talman! Det är inte sant att den här regeringen skulle ha gripit några möjligheter som inte funnits förut, eftersom tidigare regeringar och jag själv som medlem av regeringen vid de tillfällen då det europeiska ministerrådet haft sammanträden också drivit denna konventionslinje men gjort erfarenheten att detta är en utomordentligt långsam och besvärlig väg. Det var motivet för att man också tog itu med möjligheten att gå den andra vägen. Jag vet inte, herr talman, men kanske är det litet vågat att anklaga en ärad ledamot av denna kammare, som dessutom är biskopskandidat, för lättsinne, men i det här sammanhanget tycker jag nog att fru Anér argumenterar lättsinnigt.

Herr talman! Tillåt mig att i detta sammanhang ändå uttrycka min förvåning över de förväntningar som Svante Lundkvist tillåter sig att ställa utifrån sin beskrivning av ett hypotetiskt handlande. Framför mig ser jag situationen att det lilla Sverige kommer till Ruhrområdet och säger: Nu skall ni stänga era utsläpp här, för vi har fått ytterligare ett land från öststaterna med på detta. Jag tror att Svante Lundkvist något övervärderar vår förhandlingsposition i det läget.
Herr talman! Einar Larsson i Borrby tror att jag överskattar det värde som den överenskommelse som redan träffats skulle komma att ha i fortsättningen.

Vi gjorde också sonderingar på västsidan. Jag tycker nog att Einar Larsson i Borrby skall vara litet försiktig med att övervärdera sin tro i förhållande till de erfarenheter vi ändå konkret har gjort i dessa sammanhang.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat statsrådet Hedda Lindahl dels vad som enligt hennes uppfattning är anledningen till att ingen privatpraktiker etablerar sig på de villkor för utvidgad individuell taxebindning som fastställdes hösten 1977, dels vad hon ämnar göra för att tillse att den önskade etableringen kommer till stånd. Eftersom frågan berör reglerna inom sjukförsäkringen är det jag som skall besvara den. Frågan avser den särskilda möjlighet som sedan den 1 januari 1978 finns för privatpraktiserande läkare att vid etablering under vissa förutsättningar få tillämpa en arvodesnivå som ligger 20 96 högre än läkarvårdstaxans grundnivå. Denna särskilda form av individuell taxebindning har avsetts omfatta sammanlagt högst 60 läkare under åren 1978 och 1979 och har tillkommit i syfte att underlätta etablering av nya privatpraktiker utanför storstadsområdena och då i första hand på orter med brist på läkare. När den särskilda taxenivån infördes underströks angelägenheten av att denna nyetablering av privatpraktiker samordnas med de offentliga sjukvårdshuvudmännens läkarvårdsresurser. Innan försäkringskassan får medge särskild taxenivå krävs därför tillstyrkan från socialstyrelsen, som i sin tur först skall höra berörd sjukvårdshuvudman. Det har förutsatts att socialstyrelsen skall tillstyrka en ansökan endast i de fall sjukvårdshuvudmannen lämnar sitt samtycke. På begäran av Sveriges läkarförbund har socialstyrelsen efter att ha hört berörda sjukvårdshuvudmän i augusti 1978 lämnat förhandsbesked om möjligheterna att tillämpa den särskilda taxenivån vid nyetablering på vissa orter. Förhandsbeskedet innebär tillstyrkan för fem orter och avstyrkan för åtta orter. Att det ännu inte skett någon nyetablering på den högre taxenivån torde delvis kunna förklaras av att det vanligen tar relativt lång tid från planering till start av en privatpraktik. Härtill kommer att det först i augusti i år blivit klart hur sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen ställer sig till nyetablering på vissa efterfrågade orter. Det finns därför anledning att avvakta den fortsatta utvecklingen. Några särskilda åtgärder från min sida i denna fråga finner jag inte påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Romanus för svaret. Valfrihet har länge varit ett honnörsbegrepp i samband med modern sjukvård, kontinuitet likaså. Husläkare har snabbt blivit ett tredje honnörsord. När människor tillfrågas om varför de valt att söka privatpraktiserande läkare svarar de: Man vet vilken doktor man kommer att träffa. Man får träffa samma läkare igen om man vill. Man vågar komma med små krämpor, obestämd ängslan och gnagande oro som man fruktar skulle ha uppfattats som bagateller, om man besvärat en överansträngd offentlig sjukvård med dem. Man är säker på ett personligt omhändertagande och känner ett extra gott skydd för den personliga integriteten — praktikerns anteckningar är än så länge inte en allmän handling på samma sätt som den offentliga sjukvårdens journaler. Privatpraktikern motsvarar i dag mycket väl den av många med entusiasm och förväntan mottagna idén om husläkaren. Tyngdpunkten i praktikernas verksamhet ligger på de områden där behovet av en husläkarkontakt upplevs som särskilt stort: allmänpraktik, intern medicin och gynekologi. Praktikerkåren har hög medelålder, och avgången är stor. Det var därför hög tid att trepartiregeringen för drygt ett år sedan beslutade att inom ramen för läkarfördelningsprogrammet stimulera nyetablering av 30 privatpraktiker under vartdera av åren 1978 och 1979 utanför storstadsområdena. Men någon etablering har inte skett. Att det tar tid att komma i gång är inte hela sanningen. Flera läkare låg i startgroparna och utgjorde underlag för de förfrågningar som gjordes till sjukvårdshuvudmännen. Flera landsting svarade också betydligt tidigare än i augusti. Är inte orsaken till att det inte skett några nyetableringar i stället det kyliga klimat och det passiva motstånd som den privata vården sedan länge arbetat under? Har inte bl.a. pressens diskussioner kring det nyhetsläckage angående det väntade resultatet av 1975 års hälsooch sjukvårdsutredning som ägt rum haft betydelse?

Herr talman! Låt mig först beträffande frågeställarens allmänna reflexioner om människors uppskattning av privatläkarvård säga att jag tror att reflexionerna är realistiska. Man kan dra många slutsatser, och den som jag för min del framför allt vill dra är att den offentliga sjukvården har en hel del att lära av privatläkarvården. Jag har många gånger framfört synpunkten att just människornas uttalade uppskattning av de här sidorna av den privata vården ger oss anledning att försöka tillgodose samma önskemål när det gäller den offentliga sjukvården. Detta är någonting som ligger bakom det förslag om husläkarsystem som utarbetats och redovisats av Gunnar Hjerne i kontinuitetsutredningen. För att återgå till den mera begränsade frågeställningen om etableringen enligt de nya reglerna är det ändå så, att socialstyrelsen gav besked i augusti 1978 beträffande vilka orter som man efter att ha hört sjukvårdshuvudmännen preliminärt kunde tillstyrka. Det är först då som man på allvar kan etablera sig, och f. ö. är det flera läkare som skall etablera sig tillsammans. Jag tror därför att det kan ta en viss tid. Men det är, som frågeställaren säger, möjligt att den allmänna debatten och ryktesspridning om vad som händer i en utredning kan ha påverkat de här läkarna. Då är det naturligtvis de som sprider sådana rykten som får ta på sig ansvaret. Jag förmodar att frågeställaren inte har tänkt sig att regeringen skall inskrida mot sådana företeelser. Naturligtvis är detta sådant som man får finna sig i i ett fritt samhälle. För min del kan jag bara säga att jag anser att vi på denna punkt bör fullfölja den linje som tidigare regeringar har gått in för och som bl.a. avspeglar sig i just de regler som frågeställaren har tagit upp, vilka möjliggör nyetablering av privatläkare i den här omfattningen.
Herr talman! Naturligtvis kan inte socialministern föregripa resultatet av hälsooch sjukvårdsutredningen, men jag tror att någon form av ställningstagande skulle rensa luften. Jag hoppas att jag kan tolka socialministerns yttrande angående de behov som gör att människor söker privatläkarvård som att han är positivt inställd till privatläkarvården som ett komplement till den offentliga sjukvården. Jag skulle också önska att han ville deklarera en inställning som på något vis kunde bidra till att ändra det frostiga klimat i vilket praktikerkåren f.n. arbetar, och jag menar nu inte utomhustemperaturen.
Herr talman! De regler som nu gäller, vilka föreslogs av trepartiregeringen och till vilkas förverkligande folkpartiet medverkade här i riksdagen, är ju inte uttryck för någon negativ värdering av privatläkarvården. Tvärtom syftar de till att möjliggöra en viss nyetablering. Jag har själv ingen annan mening än den som dessa regler ger uttryck för, så på den punkten hoppas jag att jag kan tillfredsställa frågeställaren.

207, och anförde: Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om regeringen är beredd att även för kommande år ställa medel till förfogande så att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut kan utföra nödiga flödesprognoser avseende Västerdalälven och Vanån. SMHI:s verksamhet och organisation ses f. n. över av SMHI-utredningen . Denna har enligt vad jag har inhämtat under år 1978 gjort vissa försök med sådana flödesprognoser som frågan avser. Resultat av dessa försök beräknas bli redovisade i samband med att utredningen lägger fram förslag. Detta beräknas ske under senare delen av år 1979. I Kopparbergs län har Västerdalälven vissa år fått vattenflöden som har vållat översvämningar och stora skador. Det måste vara en angelägen uppgift att så långt möjligt förebygga sådana skador. De vattenflödesprognoser som de senaste åren har gjorts av SMHI har varit en förebyggande åtgärd. De har finansierats genom att regeringen från anslag till länsstyrelserna ställt medel till förfogande för länsstyrelsen i Kopparbergs län. Under år 1978 har SMHI utredningen betalat kostnaderna från medel'som utredningen har disponerat för att utföra vissa försök. I första hand är det en uppgift för länsstyrelsen att, inom ramen för de medel som den disponerar, svara även för uppgifter av det slag som nu har nämnts. Om kostnaderna för sådana nödvändiga åtgärder, som inte har kunnat förutses, blir större än vad som länsstyrelsen rimligtvis kan bära bör ersättning kunna utgå i särskild ordning.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
För att underlätta arbetet med den nödvändiga översvämningsberedskapen borde flödesprognoser från SMHI ställas till myndigheternas förfogande vad gäller Västerdalälven och Vanån. Eftersom länsstyrelsen enligt uppgifter saknar möjligheter att inom ramen för sin ordinarie budget täcka kostnaderna för prognosverksamheten, anser jag att regeringen bör ställa erforderliga medel till förfogande. Om regeringen inte kan göra det hoppas jag att statsrådet kan medverka till att man även under 1979 för SMHI-utredningen kan ställa medel till förfogande så att dessa flödesprognoser kan tas fram. Det rör sig bara om några hundra tusen kronor, och det måste anses vara väl använda medel om man kan hinna vidta skyddsåtgärder och förebygga översvämningar. Vid översvämningar och naturkatastrofer blir det ju ändå ofta statliga medel som måste sättas in för att hålla drabbade människor något så när skadeslösa. Enligt myndigheterna har prognoserna varit till stor nytta i arbetet på att hålla beredskap mot översvämningar, och då tycker jag att staten bör fortsätta att ge anslag för detta ändamål. Det kan inte vara fattiga kommuners uppgift att betala för flödesprognosen.

Herr talman! Det bör framgå av mitt svar att regeringen ser positivt på att det vidtas sådana förebyggande åtgärder som Ove Karlsson i sin fråga och i sitt anförande framhållit som föredömliga. Framför allt om frågan väcks i början av budgetåret, såsom skett i år, bör länsstyrelsen ha möjligheter att direkt ställa medel till förfogande. Skulle det emellertid visa sig att länsstyrelsens medel inte räcker till för sådana extra insatser är regeringen beredd att i positiv anda pröva framställningar om bidrag för ändamålet.

Herr talman! Anna Eliasson har frågat mig om jag anser att samrådsgruppens majoritetsförslag är tillfredsställande med hänsyn till beslutad lagstiftning och gjorda riksdagsuttalanden om jämställdhet inom prästämbetet. Hon har vidare frågat mig om jag avser att förelägga det kommande kyrkomötet förslag som garanterar att kraven på jämställdhet respekteras, innebärande att den som skall vigas till präst skall acceptera att vara beredd att aktivt samarbeta med kvinnliga kolleger och att den som skall utnämnas till biskop skall vara beredd att viga kvinnliga präster. Den kyrkliga samrådskommitté som Anna Eliasson syftar på lade den 1 december fram sitt förslag till regler för samarbetet inom svenska kyrkan mellan företrädare för olika uppfattningar i fråga om kvinnas behörighet till prästämbetet. Anna Eliasson kallar samrådskommitténs uttalande för ett ”majoritetsförslag”. Jag vill betona att kommitténs förslag är enhälligt. Det finns inga reservationer, endast några protokollsanteckningar. Där har företrädare för olika uppfattningar fört fram meningar, som man vill ha speciellt markerade. I något fall gäller det befarade komplikationer i framtiden. I dagens läge finns det tyvärr här och var en tydlig strävan att skärpa motsättningarna i andra frågor inom kyrkan. Så mycket större anledning finns det då att peka på den vilja att finna samlande lösningar i starkt kontroversiella frågor, som jag menar finns bakom det förhållandet att samrådskommittén står för ett enhälligt förslag. Jag hoppas att detta faktum bådar gott för de närmaste månadernas arbete på olika håll med denna och andra betydelsefulla frågor som gäller svenska kyrkans möte med framtiden. Jag anser sammanfattningsvis att resultatet av kommitténs arbete utgör en god grund när det gäller att finna former som fullt ut tillgodoser de krav som 1958 års reform ställer på lika behandling av man och kvinna i kyrkans tjänst. I nuvarande läge är jag inte beredd att uttala mig närmare om kommitténs förslag. I enlighet med riksdagens beslut i maj i år övervägs f.n. inom regeringskansliet vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att säkerställa att 1958 års reform helt slår igenom i kyrkans liv. Jag ämnar föreslå regeringen att ett förslag grundat på dessa överväganden läggs fram för det kyrkomöte som skall hållas vintern 1979. Det är självfallet inte möjligt för mig att nu säga något om hur detta förslag kan komma att utformas. Grundläggande för det kommande förslaget måste emellertid enligt min mening vara syftet att säkerställa att kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män respekteras inom svenska kyrkan. Detta måste gälla såväl i fråga om prästvigning och tillträde till prästerlig tjänst som i fråga om utövningen av sådan tjänst.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret. Det förslag ärkebiskopens samrådsgrupp nyligen lagt fram visar klart och tydligt att det måste bli en omprövning av samvetsklausulen. De riktlinjer gruppen kommit fram till för en samexistens inom kyrkan innebär att kvinnliga präster även i fortsättningen kommer att diskrimineras och få tolerera ett passivt motstånd från manliga kolleger. En kvinnlig prästkandidat skall inte alltid kunna räkna med att bli vigd i sitt eget stift, inte ens av en nyutnämnd biskop. Som prästkandidat får hon också räkna med att manliga kolleger kan vägra delta i en gemensam vigning och att de i stället söker sig till stift där för tillfället ingen kvinna prästvigs. När det blir fråga om tjänster kommer hänsyn att tas till förutsättningarna för ett fungerande samarbete, och det kan bli en vetorätt riktad mot henne som kvinna. Hon kan inte heller räkna med att manliga kolleger alltid kommer att lojalt biträda henne i tjänsten, de har t.o.m. rätt att vägra tjänstgöring vid gudstjänst. Arbetsgruppens förslag innebär, enligt min mening, inget annat än en fortsatt diskriminering av kvinnliga präster. Förslaget är därför oacceptabelt som riktlinje för framtiden. De uttalanden som kommunministern redan har gjort om förslaget har därför väckt både osäkerhet och oro. Man frågar: Kommer kommunministern att se till att 1958 års reform om kvinnans lika rätt till prästämbetet får fullt genomslag och att all diskriminering upphör? Kommer kommunministern att följa riksdagsbeslutet från i våras om en omprövning av samvetsklausulen, så att inga nya präststuderande skall kunna hänvisa till den för att fortsätta att diskriminera kvinnliga präster? Samrådsgruppens förslag diskriminerar kvinnliga präster och ger kvinnoprästmotståndarna rätt att vägra att aktivt samarbeta med kvinnliga präster. Accepteras detta kan det bli ödesdigert i dagens allvarliga situation, då en stor del av de nya prästerna rekryteras bland grupper som är kvinnoprästmotståndare samtidigt som en mycket stor majoritet av svenska kyrkans medlemmar välkomnar kvinnliga präster. Risken för kyrkosplittring påverkade, som bekant, 1958 års beslut. I dag är risken ännu större för en tillspetsning av läget, om kvinnoprästmotståndarna genom passivt motstånd tillåts bestämma arbetet inom kyrkan och i praktiken utöva minoritetsstyre över församlingarna och de kvinnliga kollegerna. Anser inte kyrkoministern att ett passivt motstånd är diskriminering, och kommer kyrkoministern att lägga fram förslag till kyrkomötet om att den som skall prästvigas också skall acceptera att aktivt samarbeta med kvinnliga präster? Besked om detta måste kommunministern vara beredd att ge i dag.

Herr talman! Den osäkerhet som givetvis alltid finns, innan en regering har fattat sitt beslut, måste man leva med tills beslutet är fattat och offentligt. Regeringen hari denna fråga ett klart uppdrag från riksmötet i våras, där det fastslogs att samvetsklausulen skall omprövas. Regeringens förslag kommer att utformas så att det gäller en omprövning av samvetsklausulen. Det gäller också att följa det uttalande som riksdagen gjorde om att 1958 års beslut helt skall slå igenom i kyrkans liv, det beslut som säkerställer kvinnors och mäns lika rätt till prästvigning och till tjänstgöring som präst. Frågan om diskriminering är enligt min uppfattning en fråga som i sista hand inte kan avgöras på helt objektiva grunder. Det handlar i mycket stor utsträckning om hur de enskilda människorna agerar gentemot varandra. Det gäller prästerliga arbetskamrater emellan, församlingsmedlemmar i förhållande till kvinnliga präster och inte minst biskoparnas kontakter med de kvinnliga prästkandidaterna. Där kan tyvärr inget regeringseller riksdagsbeslut garantera att diskriminering inte förekommer, och det gäller oberoende av uppfattning i den ena eller andra frågan om ämbetet.
Herr talman! Jag tackar kommunministern för beskedet att kommunministern avser att arbeta med utgångspunkt från de bestämda uttalanden som riksdagen gjorde i våras, i syfte att se till att 1958 års reform kan få fullt genomslag. Men när det gäller vad som är diskriminering och vilka garantier man kan ge för att människor inte skall diskrimineras på sin arbetsplats — och det är i det här fallet viktigt att det rör sig om offentlig verksamhet — då är det inte bara fråga om hur enskilda människor reagerar. Det gäller ju hur enskilda människor uppträder under fullgörande av sitt arbete. Och det allvarliga är att det finns stora och dess värre allt större grupper inom den svenska kyrkan som anser att de har rätt att med passivt motstånd motarbeta kvinnans lika rätt till prästämbetet. Det är därför jag menar det är angeläget att också kommunministern tar avstånd från den formen av diskriminering och att detta måste få påverka det förslag som skall framläggas till kyrkomötet.

Herr taiman! Stig Alemyr har frågat mig dels hur stor omfattningen är av forskningen vid svenska universitet och högskolor som finansieras med anslag från utländska militära myndigheter, dels om jag anser att det är lämpligt att svensk forskning finansieras genom anslag t.ex. från det amerikanska försvarsdepartementet, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att universitet och högskolor i Sverige utnyttjas för utländska försvarsändamål. Eva Hjelmström har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att stoppa fortsatt forskning vid svenska forskningsinstitutioner för USA:s krigsmakts räkning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet fördes en fortgående diskussion om frågan om forskning vid universitet och högskolor finansierad av utländska militära myndigheter. Vid dåvarande universitetskanslersämbetets överläggningar med rektorerna vid universitet och högskolor i maj 1970 var man ense om att det är olämpligt att man vid svenska forskningsinstitutioner bedriver forskning med anslag från utländsk försvarsmakt när detta kräver att forskningsprojektet skall ha ett direkt och uppenbart samband med bestämda militära funktioner och åtgärder. Jag delar helt denna uppfattning. Som universitetskanslern nyligen har framhållit gäller fortfarande riktlinjerna från år 1970. Det ankommer på universitetsoch högskoleämbetet att följa verksamheten vid universitet och högskolor och tillämpningen av de riktlinjer som gäller för denna verksamhet. Enligt vad jag har inhämtat håller man f.n. inom UHÄ på med att samla in uppgifter om förekomsten, omfattningen och inriktningen av forskningsprojekt som finansieras av utländska militära myndigheter. Verket undersöker också vilka villkor, t.ex. i fråga om sekretess, som är förknippade med finansieringen. UHÄ har för avsikt att offentliggöra resultatet av undersökningen. Av de uppgifter verket hittills har fått in framgår att det torde röra sig om ett mycket litet antal projekt. Jag utgår från att UHÄ, när den nämnda undersökningen är klar, kommer att vidta de åtgärder som eventuellt kan vara befogade.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. För en tid sedan kom det i massmedierna alarmerande uppgifter om en ganska omfattande forskning vid svenska högskolor och forskningsinstitutioner, finansierad av utländska militära myndigheter. Nu säger statsrådet att de undersökningar som hittills gjorts visar att det inte är någon särskilt omfattande verksamhet som pågår. På denna punkt råder det naturligtvis delade meningar. Jag vill betona att jag självfallet nu inte kan ha någon kategorisk uppfattning om hur omfattande verksamheten är. Information som jag har anger att det är en ganska omfattande verksamhet och att det under 1970-talet har förekommit 30-40 kontrakt mellan svenska forskare och USA:s försvarsdepartement. Det finns dessutom anledning anta att det finns hemliga överenskommelser som inte ingår i det antal som jag nu åberopat. Jag upprepar att jag självklart inte kan gå i god för dessa uppgifter, och jag noterar därför med tillfredsställelse att UHÄ är i färd med att samla in information för att offentliggöra kunskap om hur situationen är. Jag noterar också med tillfredsställelse att statsrådet och jag är överens om att sådan här verksamhet är olämplig och att man bör finna former för att avskaffa den. Jag noterar vidare att detta också är UHÄ:s uppfattning. De som har ansvaret för högskolorna i landet tycker alltså att forskning finansierad av utländsk militär är direkt olämplig. Det är då, herr talman, som den väsentliga frågan är: Vad skall vi göra, herr statsråd, om det nu visar sig att den här verksamheten har sådan omfattning som har antytts i massmedierna? Vilka åtgärder kan då vidtas? Det jag saknar i svaret är en antydan om på vilket sätt vi skulle kunna angripa problemet. Jag är alltså överens med statsrådet om att vi nu skall avvakta UHÄ:s undersökningar. Men, herr statsråd, ge oss någon antydan om på vilket sätt vi skall kunna angripa problemet, om det skulle visa sig att det är av betydande omfattning!

Herr talman! Jag tackar utbildningsminister Wikström för svaret.

Mot bakgrund av detta borde det i och för sig inte vara förvånande att universiteten tar emot anslag från Pentagon. Men ändå! 1970 träffades en överenskommelse om att man inte längre skulle ta emot pengar, och trots det har så skett. I vilken omfattning vet vi inte, eftersom uppgifter om den hemliga forskningen saknas helt. Sverige bidrar alltså till den internationella kapprustning man säger sig vilja bekämpa och gör det på Pentagons villkor. Det är också, som Björn Hagelin framhåller i sin artikel — som var ursprunget till den här debatten — visserligen formellt en utbildningsfråga, men samtidigt måste också försvarsoch utrikesdepartementen här ta sitt ansvar. Vi bidrar till en forskning som möjliggör krigföring i global skala genom robotsystem och annat och har gjort det åt en stat vars illdåd på den politiska arenan i Latinamerika och i Sydostasien är alltför väl kända för att nu behöva tas upp till diskussion. Herr talman! Vi tycker att det träsk den svenska forskningen i dag i många delar utgör, med odemokratiska beslutsformer, med en inriktning som till stor del är militär, måste rensas upp. Då kommer vi in på vad utbildningsministern säger i sitt svar, nämligen att UHÄ skall göra en kartläggning av vilken forskning som bedrivs för utländsk krigsmakts räkning. Men, herr talman, detta är uppenbarligen helt otillräckligt. Vi har sedan 1970 haft en rekommendation som inte har följts. Det är häpnadsväckande att man inte redan tidigare gjort en sådan kartläggning. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han är beredd att medverka till ett förbud, så att man vid universitet och högskolor helt enkelt inte får forska för utländsk krigsmakts räkning. Utbildningsministern hänvisar till att det är ett litet antal projekt, men, herr talman, det gäller ju inte hur stort antalet projekt är, utan frågan är väl ändå vilken inriktning dessa projekt har.

Herr talman! Jag har i dag på morgonen fått del av ett första utkast till den redovisning som UHÄ avser att ge offentlighet åt. Av de preliminära resultaten där framgår det att det f. n. tycks finnas tre forskningsprojekt som har finansierats av amerikanska försvarsmyndigheter: ett vid tekniska högskolan i Stockholm, ett vid högskolan i Luleå och ett vid universitetet i Uppsala. Uppgifterna om att sådana projekt har funnits också vid universiteten i Göteborg och Lund måste alltså betraktas som felaktiga. Det är självfallet möjligt att enskilda forskare kan ha tecknat kontrakt för forskning som de har utfört som privatpersoner, utan utnyttjande av forskningsresurser vid universitet eller högskola. Sådana kontrakt faller utanför gällande regler för universitetsförvaltningarnas kontroll. Två av projekten, nämligen vid de tekniska högskolorna i Stockholm och Luleå, avser leroch tjälforskning. Den totala anslagssumman till dessa tre projekt kan uppskattas till ca 350 000 kr. under perioden 1973-1978. Av de tre projekten är det ett — det vid högskolan i Luleå — som daterar sig till senare år. Enligt vad UHÄ har inhämtat har det dessutom vid något eller några tillfällen förekommit att forskare har erhållit resebidrag från amerikanska försvarsmyndigheter för att delta i internationella konferenser. UHÄ kommer att publicera den här sammanställningen så snart den är färdig och även att redovisa samtliga kontrakt som har slutits mellan amerikanska försvarsmyndigheter och forskare vid svenska universitet och högskolor samt innestående balanser från tidigare anslag. Den sammanställningen skall läggas till grund för överläggningar med de berörda högskolorna. Mitt svar till Stig Alemyr blir alltså att det nu är viktigt att vi får en så öppen redovisning som möjligt av alla aspekter på problemet. Sedan måste självfallet andra finansieringsvägar anvisas. Angelägna forskningsprojekt skall naturligtvis inte vara beroende av stöd från något annat lands krigsmakt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den kompletterande informationen. Fortfarande stämmer dock inte de uppgifterna med den information jag tidigare har erhållit om omfattningen, men låt oss inte strida om det; vi avvaktar UHÄ:s slutliga redovisning. Jag vill också notera att statsrådet Wikström och jag tillsammans skall göra vad vi kan för att sådan verksamhet i fortsättningen skall undvikas, omöjliggöras och på annat sätt ersättas med insatser från det svenska samhället.
Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att utbildningsminister Wikström försöker förringa det faktum att svenskar har forskat för Pentagons räkning. Jag noterar att han inte heller svarade på min direkta fråga huruvida han var beredd att medverka till ett förbud, så att sådan här forskning inte får bedrivas i framtiden. Det är, som jag framhöll tidigare, inte bara fråga om kvantitet, utan också om kvalitet. Björn Hagelin framhåller också att det som här i Sverige kan tyckas vara marginella inslag för USA:s krigsmakts räkning kan, insatt i ett större sammanhang, innebära oerhört väsentliga uppgifter — uppgifter som svenska forskare tagit fram. Det går inte heller att komma ifrån att forskningen, enligt USA:s lagstiftning, måste vara viktig för USA:s försvar och inte kunna uppskjutas för att anslag skall utgå. Det är bra att vi får till stånd denna kartläggning, det sade jag också tidigare. Men också den är helt otillräcklig. Det finns annan forskning, t.ex. forskningen för de multinationella bolagen, som också kommer in i bilden. Även den forskningen kan bidra till exempelvis kapprustningen. Slutligen, herr talman, kan jag inte underlåta att notera att Stig Alemyr under de sex år han hade möjlighet att ta upp denna fråga konsekvent medverkade till att avslå vpk-motioner som försökte få till stånd en demokratisering av och en offentlig insyn i den svenska forskningspolitiken.
Herr talman! Nej, det är inte alls så att jag vill förringa det här problemet. Tvärtom har jag så klart och entydigt som möjligt försökt säga att vi behöver få en fullständig redovisning av alla aspekter på det — även när det gäller kontrakt som enskilda forskare har haft vid sidan av sina institutioner. Jag har i mitt svar sagt att det är klart olämpligt att detta har förekommit och att det inte bör förekomma i fortsättningen. På den punkten tycks Stig Alemyr och jag vara helt överens. Jag har för min del inte haft en aning om att det har förekommit projekt av denna art. Jag skulle tro att det var en överraskning även för andra — jag vet att det var det för universitetsoch högskoleämbetet. Då har denna debatt fyllt det syftet att frågan har dragits fram i ljuset, och det kan än en gång slås fast att vi måste hitta andra vägar än dessa för att finansiera svenska forskningsprojekt.

Herr talman! Det sista som Stig Alemyr sade är rätt uppseendeväckande. Det bekräftar vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen att den svenska offentliga forskningen är så undandragen riksdagens kontroll att sådan här forskning kan ske. Det tycker jag är skrämmande. Jag noterar med tillfredsställelse att utbildningsministern framhåller att denna forskning inte bör förekomma i framtiden. Jag tolkar det som att han kan tänka sig att medverka till att ett förbud kommer till stånd. Då gäller det, som jag framhöll tidigare, inte bara den direkta kopplingen till försvarsdepartement i andra länder utan också en rad andra företeelser vid universiteten, exempelvis forskningen för de multinationella bolagen. Utbildningsministern framhåller att enskilda forskare har haft uppdrag vid sidan av sitt arbete vid universiteten och högskolorna och att också den forskningen skall kartläggas. Jag tycker att ett förbud är motiverat även här. Är man anställd vid ett universitet eller en högskola skall man inte kunna bedriva privat forskning vid sidan om.

Herr talman! Christina Rogestam har frågat mig när jag räknar med att resultatet av centrala studiestödsnämndens utvärdering av dels verksamheten med uppsökande verksamhet på arbetsplatser, dels vuxenutbildningsnämndernas verksamhet och sammansättning kan redovisas för riksdagen. Genom beslut den 20 april 1978 uppdrog regeringen åt CSN att göra en översyn av vuxenutbildningsnämndernas verksamhet och sammansättning. Genom beslut den 11 maj 1978 uppdrog regeringen åt CSN att utvärdera den hittills bedrivna verksamheten med uppsökande verksamhet på arbetsplatser. Båda uppdragen gavs mot bakgrund av uttalanden i 1978 års budgetproposition (prop. 1977 78:18, rskr 1977 79 beräknas utvärderingen av den uppsökande verksamheten vara avslutad i april 1979. Vad gäller uppdraget om översyn av vuxenutbildningsnämndernas verksamhet har jag från CSN inhämtat att det också skall kunna redovisas under våren 1979. Jag räknar således med att för riksdagen kunna redovisa resultatet av utvärderingarna och eventuella förslag i anledning härav i samband med 1980 års budgetproposition.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. I budgetpropositionen 1977/78 meddelade statsrådet sin avsikt att ge CSN i uppdrag att utvärdera den hittills bedrivna uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Därtill skulle vuxenutbildningsnämndernas verksamhet och sammansättning ses över. Vi var många som gladdes över det beskedet. Vuxenstudiestödsreformen för några år sedan var ett första steg för att verkligen ge människor med försörjningsansvar möjlighet att ta ledigt för att bedriva studier. I den reformen var satsningen på uppsökande verksamhet, både på arbetsplatser och i bostadsområden, viktiga inslag — inte minst för att på det sättet öka möjligheterna att nå korttidsutbildade och stimulera dem till att i vänkretsen tillsammans med arbetskamrater börja studera. Erfarenheterna från tidigare reformer visar att det kan vara svårt att nå dem som man egentligen vill nå. Därför är vi många som med intresse avvaktar resultatet av det arbete som CSN nu håller på med. Jag kan förstå att arbetet tar viss tid. Skall man kunna ge en rättvisande bild av verksamheten, t.ex. när det gäller uppsökande verksamhet på arbetsplatserna, är det självfallet nödvändigt med ett nära samarbete med de fackliga organisationerna. Den typen av samarbete och uppläggning av arbetet kan vara tidskrävande. Jag utgår ifrån att de fackliga organisationerna är intresserade av att få fram en sådan utvärdering och att resultaten snabbt skall kunna presenteras, inte minst för att vi i positiv anda skall kunna få en fortsatt diskussion om vuxenstudiestödet och den vidare utvecklingen av bl.a. den uppsökande verksamheten. Jag utgår också ifrån att statsrådet är lika angelägen som jag att CSN håller den nu angivna tidsplanen och att materialet verkligen kan redovisas under våren 1979. Det vore bra om vi i dag kunde få ett sådant besked från statsrådet.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag anser det vara riktigt att kommendera militär personal att utföra civila arbetsuppgifter. Jag förutsätter att frågan avser både den fast anställda militära personalen och de värnpliktiga. Enligt min uppfattning bör militär personal i princip inte kommenderas att delta i arbetsuppgifter som ligger utanför försvarsmaktens verksamhetsområde. Beträffande de värnpliktiga har statsmakterna tidigare uttalat att försvarets fredsorganisation i princip inte med stöd av värnpliktslagen bör tillförsäkras arbetskraft för uppgifter av företrädesvis civil natur. Jag delar den uppfattningen. Jag är emellertid medveten om att en del värnpliktiga utför arbetsuppgifter som helt eller delvis kan sägas vara av civil natur. En avveckling av sådana arbetsuppgifter kan dock endast ske successivt och i takt med att andra personella resurser kan ställas till förfogande. Vissa sådana arbetsuppgifter kan dock vara av betydelse för den värnpliktiga personalens uppgifter i krig. En avvägning mot de krigsorganisatoriska behoven måste då ständigt göras för att så långt möjligt minska de värnpliktigas insatser i fredsverksamheten.